Herr talman! Som motivering för utskottets mycket restriktiva hållning till frågan om nya resurser för polisen åberopade utskottets vice ordförande fröken Bergegren bl.a. min uppräkning av olika samhällsområden, där behov föreligger av insatser för att förebygga och motverka brottslighet. Det är klart att dessa insatser kostar pengar, men brottsligheten vållar så stora rent ekonomiska skador att jag tror att man redan från ekonomiska synpunkter kan säga att sådana ökade insatser skulle vara berättigade och ganska snart betala sig. Vidare skulle självfallet många mänskliga lidanden minska, om brottsligheten kunde bringas ned. En åtgärd i linje med folkpartiets önskan att nå ett mänskligare samhälle, en önskan som alla människor väl delar, är att skapa ett samhälle där man kan leva i fred med övriga samhällsmedlemmar och inte behöva riskera våldsbrott och andra övergrepp. Att försöka nå detta mål är väl ändå en uppgift för oss alla. Jag brukar ibland skämtsamt säga att det, om vi lade brottslighetens bekämpande inom finansdepartementet, kanske skulle göras en ekonomisk kalkyl, som visade att man från regeringshåll borde vara villig att satsa mera än vad man nu gör för att förebygga och motverka brottsligheten.

Herr talman! När jag lyssnade till fröken Bergegren fick jag ett tag en känsla av att hon kanske ville ta tillbaka en del av det som utskottet ändå ansåg, nämligen att det är ytterst angeläget att polisen har resurser för att med kraft möta brottsutvecklingen och för att i övrigt kunna fullgöra sina uppgifter. Fröken Bergegren försökte skönmåla läget onödigt mycket, och man fick ingen känsla av att hon verkligen står för den uppfattning som ändå kommit till uttryck, nämligen att vi tycker att utvecklingen är oroande. Fröken Bergegren säger att de grova brotten i alla fall utgör ett fåtal. Ja, det vore väl verkligen illa om de skulle vara ett flertal. Fröken Bergegren sade vidare att t.ex. antalet bankrån var litet. Men polisen bedömer det åtminstone så allvarligt att man har varit tvungen att ordna med en särskild bevakning för banklokaler för att möta väpnade rånförsök. Jag tycker för min del att det faktiskt är farligare att nonchalera den ökande kriminaliteten än att måla en alltför mörk bild, om det nu är det jag gjort mig skyldig till. Fröken Bergegren förde ett resonemang om att det kanske var lika bra för många ungdomar att polisen inte fick tag på dem, eftersom det händer att ungdomar begår en tillfällighetsförbrytelse men sedan ”hyggar till sig”, som fröken Bergegren sade. Ja, jag tror att det ligger en del i det, men det som är verkligt illa är ju att det i dagens läge är tillåtet att många ungdomar begår upprepade och allt grövre brott utan att något händer, och det kan snabbt leda till en fixering i kriminalitet som verkligen är inhuman. Nej, jag vill inte ha en polisstat. Jag vet förresten inte vad ordet ”polisstat” innebär. Men det som jag menar är viktigt är att vi får en respekt för lag och ordning i vårt land. Min fråga till justitieministern kvarstår. Han har inte tagit till orda ännu, och jag kan därför inte rikta någon kritik mot honom, för att jag inte fått något svar, men jag räknar med att så småningom få höra hur justitieministern ser på den filosofi som jag här företräder, dvs. den att man skall upprätthålla respekten för lag och ordning.
Herr talman! Till fröken Bergegren vill jag säga att ingen, inte ens jag, är så naiv att han tror att vi blir av med all brottslighet enbart genom att skaffa mer poliser. Jag tycker att det vore närmast en förolämpning mot kammarens ledamöter att framföra en sådan tanke. Samtidigt bör vi alla ha klart för oss att det på kort sikt betyder ofantligt mycket att man har tillräckligt med polis, vilket gör att brottslingar riskerar att bli upptäckta. Det var av tidsskäl som jag inte närmare utvecklade tankegången och nämnde, att naturligtvis också mycket annat måste komma till — andra talare har här nämnt vad exempelvis hem och skola har att betyda. Sedan talas det om ekonomi, och det har vi all anledning att göra i dessa tider. Men när man från socialdemokratiskt håll pekar på detta vill jag erinra om att intresset för att förstärka polisen inte var särskilt stort bland socialdemokraterna när det ekonomiska läget var bättre än det är nu. Nej, vad som erfordras hos vårt största parti är en sinnesförändring i denna fråga. Det är den jag efterlyser hos fröken Bergegren m.fl. Där är det ständigt nu detta överslätande: Det är inte så farligt, det är inte så farligt! Och så talet om polisstat, att ständigt utmåla oss inom moderata samlingspartiet som de som vill åstadkomma en polisstat. Jag känner igen det från valrörelsen 1970. Det är lika ovederhäftigt i dag som då.
Herr talman! Jag är glad att jag gav herr Schött tillfälle att något nyansera vad han sade. Han uttryckte sig nog litet väl kortfattat, när han sade att det inte räcker med hårda straff, utan det måste också vara flera poliser. Sedan sade herr Schött ingenting mer om den sektorn, och det verkade kanske litet oroande. Till fru Kristensson vill jag säga att jag började med att tala om att jag har samma uppfattning som övriga ledamöter i utskottet om att situationen i och för sig är oroande. Men jag anknöt till vad fru Kristensson sade om risken för att vi blir immuna, om man presenterar alltför många siffror — och, tillade jag, om man målar i alltför grälla färger. Verkligheten är tillräckligt allvarlig, så vi behöver inte överdriva. Vad utskottet har uttalat sig om, nämligen att det i och för sig är nödvändigt att ge polisen tillräckliga resurser för att den skall kunna utföra sin verksamhet, är väl fullkomligt självklart. Men vi har ändå att ta hänsyn till dagens ekonomiska situation, och det hälper inte att göra som herr Ernulf och säga att om vi kan minska kriminaliteten så skulle det bli så och så stora ekonomiska vinster för samhället. Frågan är ju hur vi skall bära oss åt. Vi kan inte ensidigt satsa på polisorganisationen, utan det måste sättas in åtgärder på en bredare front. Det påpekade herr Ernulf själv, men då måste han dra konsekvenserna av det och inte komma med överbud på en enda sektor i samhället.

Herr talman! Det är ju glädjande att så många talare har framhållit att kampen mot brottsligheten, samhällets åtgärder för att minska den brottslighet som förekommer, är något som spänner över hela samhället och att det måste till åtgärder på många samhällsområden, kraftiga åtgärder. Som fröken Bergegren redan sagt råder inga delade meningar om det förhållandet att brottsligheten är en så allvarlig sak i dagens samhälle att det måste sättas in stora ansträngningar på många områden. Men uppfattningarna kanske skiljer sig litet grand, när vi kommer in på diskussionen om polisanslagen. Jag tänker särskilt på den diskussion som ofta förekommer om brottslighetens utveckling. Det är egentligen synd att den diskussionen skall behöva föras utan att vi har säkert underlag för den. Fru Kristensson och jag har tidigare diskuterat den här saken. Jag brukar inte göra det, men andra använder gärna polisens statistik över anmälda brott som utgångspunkt för att utläsa förändringar i brottsligheten. Men ärligt talat är den statistiken inte någon bra mätare därvidlag. Fru Kristensson brukar själv framhålla att många brott aldrig blir anmälda. Där finns ett mörkertal, och redan det gör att de svängningar som kan ske i polisstatistiken kanske inte alls har någon grund i den verkliga brottslighetens utveckling. Vad jag vill säga med detta är egentligen bara att i den mån vi vill använda denna statistik måste vi göra det med största försiktighet och ta dessa hänsyn. Men det är nu en sak för sig. Det betyder inte på något sätt ett underskattande av den brottslighet som förekommer eller vad vi kan läsa ut av de förluster som samhället gör till följd av brottsligheten. Men vi måste åtminstone försöka veta vad vi laborerar med för sorts siffror. Jag skall inte gå in på dessa frågor därför att jag instämmer med vad fröken Bergegren redan sagt om de allmänna synpunkterna på bekämpande av brottslighet. Jag skall försöka hålla mig till de frågor som ställts till mig. Fru Kristensson hade flera. Den första frågan berörde det förhållandet att det tidvis inte finns möjligheter för polisen att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt alla brottsanmälningar som sker och att det då beklagligtvis ibland kan inträffa att vissa preskriptionstider inträder. I det sammanhanget kan sägas att det är naturligt att polisen sätter in sina resurser på de allvarligaste brotten. Det kan man också utläsa i att det finns en direkt omvänd proportion mellan antalet uppklarade brott och brottens svårighetsgrad med lägre uppklaringsprocent för brott som inte betraktas lika allvarliga som andra brott. Detta är en situation som naturligtvis är otillfredsställande och som man inom polisen söker komma till rätta med genom ökad effektivisering och planering av arbetet. Fru Kristensson berörde också i detta sammanhang narkotikafrågorna och kom in på kriminalvårdens roll.

Det finns inga delade meningar i fråga om nödvändigheten att på den punkten ha restriktiva åtgärder. Fru Kristensson citerade också i år rikspolisstyrelsens yttrande i petitan, och jag vill svara, liksom jag har svarat tidigare, att varje ambitiös verkschef naturligtvis vill söka få så stora anslag som möjligt. Jag tycker dock att det i detta sammanhang kan vara skäl att inte bara anföra det vittnesbördet. Jag erkänner gärna att man har besvärligheter och bekymmer när det gäller Stockholms city, även om de kanske inte är så allvarliga och så ofta förekommande som det ibland påstås.

Det står så här: ”Chefen för ordningsavdel ningen har med bestämdhet hävdat att, ehuru cityområdet såsom känt erbjuder problem i fråga om ordningen, något förvärrat ordningsläge ej förelåg. Påståendet om påtagliga eftergifter för ett ökat våld torde åtminstone i vad avsåg polisens agerande sakna berättigande.” Jag tycker att man för balansens skull bör ha detta yttrande i minnet. En fråga som naturligtvis kommer in i bilden när man diskuterar hur många poliser som behövs är inverkan av den arbetstidsförkortning som skett i olika etapper sedan 1968 från 45 timmar i veckan ned till nu i princip 40 timmar. Arbetstidsförkortningen har inte mötts bara med inrättande av nya tjänster; genom förbättrade arbetsrutiner och andra rationaliseringsåtgärder har stora arbetskraftsvinster kunnat göras, även om det kanske inte är möjligt att ange dem i antalet årsarbetskrafter. Men dessutom har den lokala polisorganisationen enbart under de tre närmast föregående budgetåren tillförts ca 1 100 nya polismanstjänster och ca 330 tjänster för annan personal som i stor utsträckning har övertagit arbetsuppgifter som tidigare åvilat polispersonal. Mot den bakgrunden vill jag bestämt hävda, att när vi nu föreslår 230 nya tjänster är det att betrakta som ett nettotillskott. Det kan inte hävdas att den arbetstidsförkortning som tidigare genomförts fortfarande skulle innebära något minus i fråga om tillskottet av poliser. Effekterna av arbetstidsförkortningen bör man därför kunna lämna åt sidan när man diskuterar polisens resurser för nästa budgetår. Sedan har fru Kristensson använt uttrycket lag och ordning. Jag vet inte riktigt varför fru Kristensson tar upp detta — jag vet inte med mig att jag själv i något sammanhang har diskuterat den terminologin. Fru Kristensson kanske vill ha min syn på frågan om den problematik som ligger i detta, men det är väl alldeles självklart att den inte behöver utvecklas närmare. Att fostra unga människor till samhällsansvar och till känsla för nödvändigheten att ta hänsyn till andra, både till liv och till egendom, är väl en av de viktigaste uppgifterna, som bl.a. går in i de brottsförebyggande åtgärderna inom skoloch ungdomsverksamhet. Vilken terminologi man vill använda om detta tycker jag för min del är relativt likgiltigt. Där måste vi väl vara helt överens i sak. Herr Ernulf var inne på frågan om fotpatrulleringen. Där är det intressant att kunna påpeka att de ansträngningar som för närvarande görs från rikspolisstyrelsens sida att få en ökad fotpatrullering successivt håller på att ge resultat. Det har nog varit ett berättigat klagomål från alla håll att poliserna har åkt för mycket i sina bilar och i alltför liten utsträckning använt sig av möjligheterna att fotpatrullera. Därför har det under vinterhalvåret genomförts ett antal regionala konferenser på rikspolisstyrelsens initiativ, där man har tagit upp till diskussion med respektive polisdistrikt nödvändigheten av att man i högre grad övergår — eller återgår, om man så vill — till fotpatrullering. Resultatet har redan kunnat avläsas i att bara detta att människorna ser poliserna på gatorna tydligen har psykologisk betydelse och ger tillfredsställelse. Man skall naturligtvis fortsätta med detta, men man får ha klart för sig att något har det legat i den tidigare tesen, att genom att poliserna sitter i bilarna och åker har de också möjlighet att snabbare kunna ingripa. Så det får bli en avvägning på detta område. Kontinuerlig fotpatrullering tar mycket personal i anspråk, och därför får man gå varsamt fram. Herr Ernulf berörde också frågan om samarbetet mellan polis, skola och barnavård och konstaterade att det initiativ som tagits från centralt håll för att få sådant lokalt samarbete till stånd inte på alla håll har givit resultat. Herr Ernulf efterlyste åtgärder, och då vill jag svara att detta givetvis har varit föremål för uppmärksamhet. Socialstyrelsen har i januari i år genom socialvårdskonsulenterna undersökt i vilken utsträckning samarbete har kommit till stånd, och det har framgått att det för närvarande förekommer endast i omkring en tredjedel av landets kommuner. Det är i högsta grad otillfredsställande, och det kommer också in i bilden i det s.k. paket som vi nu lägger fram beträffande narkotika och där vi har förslag om hur man skall kunna åstadkomma den önskvärda effektiviseringen av denna mycket betydelsefulla lokala verksamhet. Till slut vill jag bara säga till herr Polstam att det är oerhört väsentligt att vi kan skapa ett gott förhållande mellan polisen och allmänheten. Det är också en uppgift för oss att verka för att allmänheten skall få den rätta inställningen till polisens betydelsefulla verksamhet. Jag har själv fäst mig särskilt vid betydelsen av att poliserna får komma med i skolarbetet och ge trafikundervisning för att redan där grundlägga ett förtroendefullt förhållande.

Herr talman! Justitieministern började med att ange att statistiken är behäftad med vissa felkällor och att det därför är svårt att dra några konkreta och direkta slutsatser av de statistiska uppgifter vi får. Jag är medveten om att statistik naturligtvis är förenad med vissa osäkra element; bl.a. är ju det s.k. mörkertalet — alltså antalet brott som inte kommer till polisens kännedom — en osäkerhetsfaktor. Men min bedömning är att mörkertalet väl snarare har ökat än minskat. Det är en allmän uppfattning att det inte längre lönar sig att anmäla brott till polisen, eftersom de ändå inte åtgärdas. Jag hade i alla fall räknat med att justitieministern skulle ha kunnat kosta på sig att säga, att den utveckling som vi har när det gäller statistiken över antalet brott här i landet är mycket ogynnsam, men någon sådan konklusion fick vi inte. Sedan säger justitieministern att polisen sätter in sina resurser för att klara upp den grova brottsligheten. Det är väl självklart att man måste prioritera den, men jag skulle vilja fråga: Innebär detta att herr statsrådet tycker att det är acceptabelt att den mindre grova brottsligheten på det sättet inte kan åtgärdas, utan att sådana brott blir preskriberade? Är det tillfredsställande? Herr statsrådet gjorde en längre utläggning om tankarna på mera restriktiva regler när det gäller de grova brottslingarna och behandlingen i kriminalvårdsanstalt och permissionsbestämmelserna. Det var mycket intressant att herr statsrådet tog upp detta och bemötte ett påstående som aldrig har gjorts. Jag har inte gjort gällande att vi skulle ha olika uppfattningar på den punkten, men jag noterar att herr statstådet ansåg sig böra komma med ett klarläggande för egen del. Vidare säger herr statsrådet att arbetstidsförkortningen skall vi inte tala om, det är ett passerat stadium. Men vi kanske ändå skall notera att Stockholmspolisen under det senaste kalenderåret genom arbetstidsförkortningen har fått en minskning på 180 polismän. Herr statsrådet föreslår totalt för hela landet 200 polismän, och det måste i rimlighetens namn betyda att Stockholm inte ens får täckning för det här bortfallet. Om man försöker analysera situationen, tror jag att man ändå måste konstatera att vi inte har möjligheter exempelvis här i staden att beivra den brottslighet som förekommer. Herr statsrådet behöver ju bara gå ned på Sergels torg för att konstatera att man här öppet bedriver handel med tjuvgods utan att någon tycks göra någonting åt detta. Beträffande lag och ordning konstaterar jag att herr statsrådet undvek vad jag avsåg att ge uttryck åt här. Frågan var: Menar inte herr statsrådet att de lagar som regering och riksdag stiftar ändå skall upprätthållas — att alltså polisen skall ha sådana resurser att vi har möjligheter att upprätthålla de lagar som vi gemensamt har stiftat?
Herr talman! Statsrådet nämnde att statistiken var bristfällig. Ja, det är klart, men när det sägs att det nu anmäls flera brott som inte anmäldes tidigare, vill jag framhålla att bankrån, väpnade överfall, postrån och liknande svåra brott väl alltid har anmälts och kommit till polisens kännedom. I de fallen kan ju inte statistiken vara missvisande. Här är att konstatera att dessa brott har ökat i mycket hög grad, och det klargör hur allvarlig situationen är. Sedan ansåg statsrådet att det är likgiltigt vilken terminologi man använder. Jag kan inte dela denna statsrådets uppfattning; jag tror att statsrådet därvidlag underskattar det värde det har om man från högsta ort verkligen använder ordentliga allvarsord.
Herr talman! Statsrådet Geijer nämnde skolarbetet och det brottsförebyggande arbetet, och det är jag mycket tacksam för. Jag har själv tagit upp detta i tidigare debatter i kammaren. Jag vet också att det på sikt kommer 'att ge resultat — det är jag mycket angelägen om att understryka. Men statsrådet sade ingenting om hur man står gentemot svensk polis från regeringens sida. Tystnaden kan givetvis innebära ett bevis på att man står solidarisk med svensk polis, men det kunde ju vara intressant att här höra statsrådet säga det direkt.
Herr talman! Polisens statistik över anmälda brott är naturligtvis riktig i och för sig. Men det är någonting helt annat än antalet lagöverträdelser som begås i samhället, och det är därför som jag måste varna för att använda den statistiken oreserverat. Skulle jag använda den som fru Kristensson och herr Schött gör, skulle jag läsa upp den statistiken här nu, eftersom den visar mycket kraftiga minskningar beträffande grova våldsbrott. Över huvud taget visar denna statistik beträffande våldsbrott minskningar månad för månad ända sedan den 1 juli förra året. Men jag gör inte det därför att den är alldeles för osäker för att man skall våga dra några långt gående slutsatser av den. Fru Kristensson säger att ”mörkertalet”, dvs. antalet brott som inte blir anmälda, snarare skulle vara större därför att det inte lönar sig att anmäla. Det är ju alldeles fel, fru Kristensson, för det är just vad det gör. Det lönar sig att anmäla därför att man måste göra det om man skall få ut för sin försäkring. Det är väl en faktor som medverkar. Var och en som har en försäkring och som har fått inbrott i sin sommarstuga anmäler detta. Men vad skall polisen kunna göra åt en anmälan om ett sommarstugeinbrott som man upptäcker först när man kommer efter några månader? Jag förstår mycket väl att det inte går att lägga ned något särskilt överdrivet arbete på att där söka spana och spåra upp någon. Men det väsentliga för den som blivit utsatt för sådant brott ligger i att han får ersättning. De undersökningar som har gjorts av den här statistiken visar just att svängningarna i den har ett starkt samband med dels människornas benägenhet att anmäla brott — och där kommer alltså det utökade försäkringsväsendet in —, dels med polisens intensivitet på olika områden. Man kan uttrycka det så drastiskt att om polisen sätter in ökade ansträngningar på ett visst område så stiger brottsligheten. Och det vill väl varken fru Kristensson eller jag göra gällande — men antalet anmälda brott stiger. Det är därför jag vill vädja till fru Kristensson att använda denna statistik på ett förnuftigt sätt. Vissa slutsatser kan man naturligtvis dra av den, om man är försiktig. Arbetstidsförkortningen måste jag återkomma till, fru Kristensson. Det är en passerad sak; det har blivit kompensation för den i ökat antal polistjänster. Vad vi nu föreslår är ett nettotillskott, som alltså kommer till. Vad lag och ordning beträffar, så är ju ändå grunden att människorna har känslan för att vi i samlevnadens intresse måste iaktta vissa normer. Finns inte den hjälper det inte med några lagar, och därför ligger grunden i de åtgärder som vi kan vidta på andra områden inom samhällslivet för att skapa hos människorna en känsla för att ta hänsyn till varandra. Därav följer också att man efterlever de lagar som är uppställda.
Herr talman! Jag skall väl inte uppehålla mig mera vid den här diskussionen om statistiken. Det är säkerligen riktigt att om polisen har möjligheter att öka sina insatser, så får vi kännedom om flera brott. Men i och för sig skulle väl polisen ha resurser att göra sådana insatser att de brott som begås verkligen kommer till vår kännedom, inte därför att vi skall få statistiska siffror som visar en hög brottslighet utan därför att vi skall veta hur det faktiskt ligger till. Men jag konstaterar fortfarande att justitieministern inte drar några slutsatser av den statistik som finns och som ändå — trots de felkällor den är behäftad med — måste ge intrycket att vi under senare år har fått en ständigt stegrad kriminalitet i det här landet. Och erkänner man inte det som landets justitieminister, så måste jag säga att det känns mycket otillfredsställande för oss som skall fatta besluten, när vi märker att vi inte ens har den förståelsen i departementet. Justitieministern säger att man måste anmäla brott därför att man har försäkringar som faller ut endast om man anmäler brotten. Men man har ju i allmänhet en självrisk som inte är så obetydlig och som gör att många brott inte anmäls därför att det inte lönar sig — man får ändå stå för självrisken. Vad slutligen gäller det här med lag och ordning så undviker justitieministern, tycker jag, att gå in på det som jag uppfattar som kärnfrågan, nämligen om vi skall ha polisiära resurser att se till att de lagar som vi beslutar kan efterlevas.
Herr talman! Om man skall försöka bilda sig någon uppfattning om brottslighetens utbredning och förändring här i landet får man naturligtvis använda sig av de hjälpmedel som står till buds. Där kommer naturligtvis denna statistik in i bilden — den är ju inte värdelös i detta sammanhang. Och min uppfattning därvidlag är, fru Kristensson, att när det gäller tillgreppsbrotten ger förändringarna i polisens statistik uttryck för att det verkligen sker en ökning. Det gäller naturligtvis också, som fröken Bergegren framhållit och som vi själva framhållit i andra sammanhang, rånen i banker och postkontor. Men man kan inte ha en så onyanserad syn på utvecklingen som ofta möter, därför att om man går över till våldsbrotten finner man att de inte företer samma bild som tillgreppsbrotten. Det är ju mycket svårt att komma förbi, att trots att vi avskaffade dödsstraffet 1921 har antalet mord och dråp här i landet undergått mycket små förskjutningar, statistiskt sett. Där har vi ett ganska hyggligt siffermässigt underlag, ty sådana brott blir alltid anmälda. När det gäller de grövre våldsbrotten har jag den uppfattningen att antalet sådana på sikt snarast är i sjunkande här i landet, inte ökande. Det tycker jag är ganska väsentligt att ha i minnet. Men det är nu en sak för sig. Den totala brottslighetssituationen är ändå så allvarlig att det är väl befogat med de mycket stora insatser som samhället gör i polisverksamheten. Den insatsen skall vi naturligtvis inte se bara mot bakgrunden av de 200 nya polistjänsterna utan mot bakgrund av hela den totala satsning som denna budget innebär för polisens möjligheter. Jag glömde förra gången att säga något till herr Polstam, men jag vet inte riktigt om detta är rätta platsen att gå herr Polstams begäran till mötes och göra ett direkt uttalande om polisen. Jag har närmast den uppfattningen att man från regeringshåll gärna uttalar sig vid ett konkret tillfälle, när detta så att säga faller sig naturligt. Herr Polstam erinrade också om att såväl statsrådet Lidbom som jag omedelbart gick ut i massmedierna och tog polisen i försvar för de insatser som gjordes i det fall som det då gällde, och vi är givetvis beredda att göra det också i fortsättningen.

Herr talman! I det resonemang som här förts har man också kommit in på frågan oom försäkringar. Då vill jag säga att man väl får en ganska klar bild av det otillfredsställande läget, när man erfar att premierna för hemförsäkringar här i Stockholm på grund av alla inbrott har nära nog fördubblats. Detta upplever allmänheten givetvis som mycket oroande. Man blir onekligen förvånad över att justitieministern tycks ha en annan bild av hela situationen än vad den stora allmänheten har.

Herr talman! Justitieutskottets föreliggande betänkande erbjuder enligt min mening en ytterst intressant läsning. I utskottsmajoritetens respektive reservanternas skrivningar framkommer högst motstridande uppfattningar om dagsläget beträffande brottsligheten, och detsamma gäller för den debatt som här har förts. Utskottsmajoriteten vidgår att brottsligheten successivt har ökat under hela 1960-talet men anmärker att en nedgång i ökningstakten förmärkts under senare halvåret. Reservanterna hänvisar till rikspolisstyrelsen, som har anfört att läget ytterligare försämrats sedan hösten 1970, då styrelsen konstaterade att det inte längre var möjligt att ge den enskilde medborgaren tillfredsställande skydd till person och egendom. Kan man nu hävda att läget är under kontroll? Ja, säger utskottsmajoriteten. Möjligheterna för polisen att möta brottsutvecklingen har förbättrats betydligt genom upprustning av polisväsendet i fråga om både materiel och personal. Dessutom har ett intensivt rationaliseringsarbete pågått. De 230 nya tjänster som nu föreslås är enligt utskottsmajoriteten en tillfredsställande avvägning. Nej, säger reservanterna, läget är inte tillfredsställande. Rikspolisstyrelsen har bantat ned det antal om över 2 000 nya tjänster som landets polischefer yrkat, till 910 nya polismannatjänster, vilket styrelsen anser oundgängligen nödvändigt för att inte ambitionsnivån skall sjunka alltför mycket. Vilken bedömning är den rätta — rikspolisstyrelsens och reservanternas, t.ex. i reservation nr 4, eller utskottsmajoritetens? Låt mig ge ett exempel på hur läget och bedömningen av läget är på sina håll. Exemplet gäller kanske mest den mera obetydliga brottslighet som småinbrott, ofredande och störande av allmän ordning utgör — man har i varje fall intrycket att denna brottslighet, som medborgarna upplever som ytterst oroande, betraktas som negligerbar. Ambitionsnivån har sjunkit dithän. Kommunförbundet har fått ett antal framställningar om möjligheterna att med kommunala medel hålla en vaktstyrka för att övervaka ordningen på allmänna platser. Kommunförbundet har bestämt avstyrkt sådana framställningar och med all rätt hävdat att polisverksamheten numera är en statlig angelägenhet. Icke desto mindre uppger Kommunförbundet att två kommuner funnit det nödvändigt att anlita vaktbolag för bevakning på allmän plats. Jag känner till ytterligare två. Det är förorter till Stockholm. Av dessa sammanlagt fyra kommuner är två socialdemokratiskt styrda. Hur många det i verkligheten är kan ingen säga i dag. Jag känner väl till de båda kommuner som Kommunförbundet talar om — jag bor själv i en av dem. I det ena fallet har man sedan maj 1970 anlitat ett vaktbolag för bevakning av skolor, barndaghem, fritidsgård och också allmänna platser i centrum. Då — i maj 1970 — omfattade bevakningen ett besök måndagar till torsdagar kl. 20.00 — 04.00 och två besök fredagar till söndagar kl. 20.00 — 04.00. Från hösten 1970 måste bevakningen successivt utökas, och fr.o.m. föregående år svarar bolaget för stationär vakthållning kl. 18.00 — 04.00 samtliga dagar i veckan. Kostnaden för kommunen belöper sig till drygt 60 000 kronor. Den andra kommunen anlitar sedan den 1 november förra året ett vaktbolag för bevakning av centrum och torget med angränsande byggnader. Det första avtalet godkändes inte av polismyndigheten, och i nu gällande avtal har torget formellt uteslutits. Torget bevakas dock indirekt av vaktbolaget. Polismyndighetens beslut har överklagats. Kostnaderna för kommunen belöper sig till 45 000 kronor. Det kan tyckas att detta är ett slående exempel på hur kommunerna ökar sina utgifter på ett ansvarslöst sätt. Det kan emellertid också tagas som ett exempel på hur kommuner tvingas påta sig uppgifter som åvilar staten. Det kan också hävdas att dessa kommuner saknar befogenhet att engagera sig i angelägenheter som tillkommer staten och att de sålunda har förfarit olagligt. Ändå har dessa kommunala beslut inte överklagats av någon. Allmänhetens upplevelse av de tidigare ordningslösa förhållandena gör att de ansvariga kommunalmännen kan sova med gott samvete. De anser sig vara tvungna att garantera kommuninnevånarnas säkerhet, och det förstår kommuninnevånarna. Jag behöver inte uppehålla kammarens ledamöter med en genomgång av de principiella betänkligheter som framväxten av olika ”kommunala poliskårer” inger. Jag finner det dock starkt befogat att yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Jag har begärt ordet, eftersom jag är en av undertecknarna av folkpartiets partimotion 906. Jag skall avstå från att göra de erinringar och påpekanden, som i och för sig kunde vara berättigade för att skapa en bakgrund till den praktiska slutsats för dagen, som jag vill dra. I stället kan jag såsom bakgrund närmast hänvisa till vad herrar Ernulf och Polstam har anfört. Jag fäste mig vid vad fröken Bergegren sade om rikspolisstyrelsens anslagsäskanden. Hon drog därmed uppmärksamheten till dess förslag, 910 nya polistjänster, dvs. ett kraftigt nedprutat antal jämfört med länsstyrelsernas och polischefernas yrkanden på över 2 000 man. Man får väl förutsätta att det finns goda grunder för dessa äskanden från erfarna polischefer och omdömesgilla länsstyrelser, men inte ens nedprutningen från alltså över 2 000 till 910 tjänster har godtagits. Regeringens förslag går ju ut på 230 nya tjänster. Siffrorna bör få tala för sig själva inte bara i propositionen och i utskottets betänkande utan också i kammarens protokoll. Bristläget, tycker jag, framstår här i all sin nakenhet. Låt mig nu, herr talman, först göra tre konstateranden. För det första vet vi att narkotikabrottsligheten är stor och att denna brottslighet är ytterst betydelsefull för kriminalitetsläget i allmänhet. För det andra vet vi att narkotikabrottsligheten av flera tecken att Nr 42 döma nu åter växer, bl.a. genom utländska påverkningar, som nu visar Torsdagen den tendens att även omfatta t.ex. heroin och morfin, ett par av de verkligt 16 mars 1972 hårda narkotiska preparaten. NR För det tredje vet vi att vi har en påtagligt underbemannad poliskår att Lokala polisorganisationen sätta emot. I den situationen nöjer jag mig med att upprepa en fråga jag ställt i tidigare debatter kring hithörande problem: Skulle man inte kunna göra som man gjorde i början av 1969? Det har ju påmints om vilka särskilda polisiära åtgärder som då vidtogs för att komma till rätta med narkotikabrottsligheten. Jag har som sagt i en tidigare riksdagsdebatt varit inne på den här saken men utan synbart resultat. Det var i alla fall en god och väl vitsordad framgång som polisen 1969 kunde inregistrera i kampen mot narkotikabrottsligheten. Den koncentration av polisresurser som man då gjorde hade inte till förutsättning en stor nyrekrytering utan det var fråga om en temporär omdisponering av personal, från 117 man 1968-1969 till ca 750 man våren 1969. En tillfällig koncentration av polispersonal för att genomföra s.k. razzior är inte något främmande för polisen. Inom andra områden är flexibilitet i dispositionen av arbetskraften vanlig, särskilt vid personalbrist. Fru Kristensson var inne på den här saken, då hon begärde att Stockholm skulle tillföras viss ökad polispersonal, varvid hon bl.a. hade narkotikabrottsligheten direkt i tankarna. Det är inte bara möjligt utan högst sannolikt att behovet av stor polisförstärkning i Stockholm är angeläget att tillgodose.

Jag tillåter mig alltså fråga herr justitieministern, om vi inte snart skulle kunna få till stånd en viss och relativt kraftig koncentration av polisresurser på den grova narkotikabrottsligheten, en koncentration som på grund av personalbristläget kanske måste tidsbegränsas på lämpligt sätt? Något extraordinärt måste väl ändå till i ett extraordinärt läge? Herr talman! Jag ber samtidigt att få yrka bifall till reservationen 3 under punkten 7.

Herr talman! Jag hade faktiskt inte tänkt gå in i dagens debatt. Jag utgick från att basen för den debatt som vi egentligen behöver i detta sammanhang skulle vara för trång i dag, men under debattens gång har basen vidgats. Jag tycker därför att jag kan säga en del, även om jag beklagar att jag inte har mitt anförande skrivet. Varje bokstav nagelfars ju så minutiöst i detta ämne. Allra först vill jag ansluta mig till de talare som reagerar mot tendensen att sätta etiketten ”reaktionär” på den som kritiserar missförhållandena inom rättsväsendet och den enorma brottslighet vi har. 63 Jag påstår att man kan vara mycket lojal mot demokratins djupaste idé och humanismens anda men ändå reagera så som flera talare här har gjort, bl.a. fru Astrid Kristensson. Jag är glad över att vi såsom ordförande i justitieutskottet har en personlighet med denna öppna, ärliga och realistiska inställning. Jag bestrider att hon har gjort sig skyldig till överdrifter, när hon har skildrat sakförhållandena. Tvärtom märkte ju den som lyssnade att hon liksom fick vara ytterst försiktig för att inte få den etiketten på sig att överdriva och vara reaktionär. Sanningen är att hon inte återgav hela bilden så skrämmande som den är. För mig är fakta mycket oroande. Jag påstår, herr justitieminister, att vi håller på att i snabb takt — vi är där redan delvis — gå in i ett rättslöst samhälle, där krafter som inte har någonting med vår samhällssyn i arbetarrörelsen och demokratin att göra får breda ut sig på ett orimligt sätt. Vi måste ta itu med dem. Vi har exempel i USA. Hur har det inte sett ut där i årtionden. USA gick före oss med materiell rikedom, men dess samhälle var utformat ganska radikalt olika vårt. Man har trott på fria krafters spel och har hamnat i en situation, som inte kan förenas med den strävan vi har t.ex. inom arbetarrörelsen när det gäller samhällets utformning. Om jag aldrig så mycket uppskattar att justitieministern drar sig för att spela upp på ett sätt som skadar saken, vill jag ändå påstå, herr talman, att hans framställningssätt inte återspeglar verkligheten. Om vi tror på den stämning som uppkommer då man lyssnar till honom, kommer vi vilse vi som skall sköta rättsvården i detta samhälle. Jag spårar ingen ond avsikt hos justitieministern. Detta är hans sätt att arbeta, men jag tror inte på det. Man skall lägga fram klara och kalla fakta för denna riksdag och låta oss verkligen ta itu med problemen. Jag hade inte tänkt begära ordet, eftersom jag delar justitieministerns uppfattning, vilket också fru Astrid Kristensson gör, att vi måste angripa problemen på många områden. Vad vi i dag skall ta ställning till är ett av fälten. Vi är på det klara med det. Men det som vi i dag skall ta ställning till är så ytterst väsentligt, och uppgiften är så stor med hänsyn till situationen att den minsann är värd en seriös debatt utifrån realistiska insikter om hur det egentligen ser ut. Vi behöver inte stå här och fråga oss, om vi missförstår statistiken; man skall väl vara både döv och blind, om man inte skall inse — även utan någon statistik — vilken utveckling som är på gång i vårt samhälle. Är det verkligen någon som inte intuitivt och upplevandemässigt inser att vi för varje dag får en försämrad situation, med flera brott, sämre säkerhet, större osäkerhet för människorna? Jag hävdar att vi har en starkt fortlöpande och ökande brottslighet och detta även på den grövre brottslighetens område. Vi har en sorts terrorverksamhet, som medför att mängder av människor inte vågar komma ens i närheten av vissa typer därför att man inte vill riskera att kanske i trängseln råka knuffa dem så att de får en anledning att hoppa på den förbipasserande. Ja, det finns människor som inte vågar gå ut efter ett visst klockslag om de bor i en viss stadsdel, osv. Jag vet att det faktiskt är på det sättet. Vi vet också att massor av brott som begås i det här landet aldrig anmäls, det är stölder, det är angrepp på egendom osv. Jag känner till ett sådant fall, där en man har hållit på så i flera år inom den fastighet där man bor, men fastighetsägaren har bedömt att det över huvud taget inte lönar sig att bråka med honom, därför att han då bara skulle gadda ihop sig med flera likadana, och det skulle bara bli ännu mera trasor och elände. Och så tiger man. Jag vet att man resonerar så här: Det lönar sig inte att anmäla vissa saker till polisen. Jag vet att det förekommer att man ringer upp polisen och säger, att det är ett inbrott på gång, t.ex. i en bil. Men polisen kommer inte — naturligtvis är det inte alltid så, men det förekommer. Polisen kommer inte fastän den finns till hands därför att det inte lönar sig att ingripa. Jag vet, herr justitieminister, att man kan ha ertappat folk på bar gärning och kallat på polis. Den ertappade nekar, trots att det finns två vittnen som är beredda att svära på att han varit inne i en bil. Då säger polisen: Vi kan ingenting göra därför att han nekar — fastän det finns en anmälan mot honom. Folk vågar i dag ofta inte vittna och stå för vad de upplever. Jag har varit med om ett fall — jag har berättat om det för justitieministern — där en person slog ned flera människor på en gata. När jag efteråt skulle försöka rulla upp historien — då jag kom in i bilden, hade jag för knappt om tid för att göra något — visste man ingenting. Ändå hade det under åtminstone två timmar några veckor tidigare varit en folksamling på flera hundra människor. Man visste ingenting, nej, det hade inte varit någonting, trots att man varit inne flera gånger i affären för att ringa efter polisen, som fanns några kvarter därifrån. Det hände på Kungsholmen. Nyligen har vi i tidningarna fått läsa om att vi även här i landet fått samma ”skyddsverksamhet” som man haft i Amerika under många år. Skall vi tro att de som håller på med ”skyddsverksamheten” är sådana som haft en besvärlig barndom, att vi skall vara humana och bura in dem på ett par år, varefter vi släpper ut dem på permission efter ett par månader, varpå de ”sticker”? Jag hävdar också, herr justitieminister, att polisen arbetar långt ifrån bra. Som jag tidigare nämnt vägrar den ibland att ingripa. Man tar emot en anmälan om inbrott. Allt sker fullt juste. Vittnen finns, men anmälan kommer inte till domstol. Jag vet att man inte bryr sig om massor av stölder, t.ex. bilstölder. Varför? Det finns inte resurser att ta itu med saken. Min egen bil har åtta, nio gånger blivit föremål för inbrott. En gång kom man på förövarna. Det var tre 14-åringar som hade stulit bilen. Polisen mötte dem i en förort och förstod att någonting var galet. Men därutöver har man inte fått fast någon. Man gör inte ens ett försök att ta fingeravtryck. Det görs helt enkelt ingenting men i regel får ägaren tillbaka bilen med det utseende den då har. Jag har faktiskt inte sagt detta för att angripa polisen. Jag vill bara påstå att vi befinner oss i en situation där det inte fungerar som det skall. Tyvärr måste vi räkna med att det finns en resignation hos polisen som bl.a. beror på att man inte hinner med att följa upp brottsligheten. Men den beror också och kanske främst på att polisen har så dåligt stöd hos allmänheten. Det är något ytterst fantastiskt att man kommit så snett i sitt tänkande att man upplever ordningsmakten, oavsett hur den beter sig, som något fientligt mot samhället och människorna. Ändå är det förutsättningen för demokratin liksom för alla andra samhällsordningar att det finns en lag och en ordningsmakt. Det vore verkligen värdefullt om vi någon gång finge en bred debatt kring just dessa problem med brottsligheten, brottslagstiftningen och allt annat som hör dit. Då kunde vi känna riksdagen ordentligt på pulsen och få fram en mycket entydig attityd, som kunde fortplantas i riktiga vågor ut till svenska folket och som innebar att alla slöt upp om begreppen ordning och polis. De poliser som hoppar över skacklarna får vi väl ta itu med på samma sätt som sker med alla andra som inte sköter sitt jobb. Sådana fall får inte tas till intäkt för en polisfientlighet, som ter sig rent makaber när hundratals ynglingar kan rusa på en eller ett par poliser — samtidigt som folk står och hurrar — som bara fullgör sin tjänsteuppgift. Vad anser då människorna runt om oss? Gör som jag brukar göra, åk ut till industrierna och tala med folk. Om vi tänker oss in i situationen som den är så står många människor och arbetar hårt och rejält, de flesta för en mycket knapp lön. Sen finns det massor av annat folk som av olika anledningar inte vill arbeta. De ser sin möjlighet att leva av brottslighet utan att behöva arbeta. Så drar de i gång en enorm apparat som kostar samhället stora pengar, vilka skall tas ur produktionen. Om vi är måna om humanismen, måna om demokratin som sådan, måste vi även vara måna om demokratins egentliga bärare. Skulle människorna märka att inte demokratin kan skydda legitima demokratiska mänskliga intressen, finns det risk för fascistiska tendenser. Det är en allvarlig historia. Det är då man får de överspel, som skrämmer oss alla och som jag naturligtvis tänker på när jag ger ett erkännande till justitieminister Geijer för att han inte spelar upp frågan i onödan. Men jag tycker å andra sidan inte heller att han för oss skärper vetskapen om hur allvarligt detta i grunden är. Varför skall vi då ha den här situationen? Ja, vi håller på att lära oss att sköta ett samhälle — så som man får göra jämt. Även jag har levt i en förhoppning om att med bättre standard och välfärd, med litet jämnare fördelning, trygghet osv. skulle människorna bli mer harmoniska. Vi har alltså velat komma till rätta med förhållandena på den vägen. Detta tror jag i och för sig är alldeles riktigt. Men det är orealistiskt att tro att vi någon gång får ett harmoniskt samhälle hur bra vi än ordnar det. Vi måste arbeta utifrån den förutsättningen att det finns människor som — oavsett hur vi har det ordnat — inte vill iaktta de spelregler ett samhälle måste ha för att över huvud taget kunna fungera. Då är jag den förste att ansluta mig till dem som vill iaktta humanism och vill försöka förstå sammanhangen. Jag anser dock att det är pippi i kubik när man gör som man nu gjort i flera år. Man har letat i åratal efter de stora knarkkungarna och får fast dem. Man ger dem ett straff på tre eller fyra år. Sedan går det ett par månader och sedan får de permission. Då sticker de i väg! Sedan dröjer det bara ett par veckor och man har en flod av knark här i Stockholm som vederbörande satt i gång. De får vidare besök på anstalterna varigenom de kan organisera sin ordinarie verksamhet. Fem italienare opererar t.ex. ute i Europa i åratal, men kommer så underfund med att Sverige har den liberalaste lagstiftningen och dessutom en mycket human fängelsebehandling med permissioner och andra förmåner som ger stora möjligheter att komma lindrigt undan. Man lyckas gripa alla dessa fem och burar in dem. De får permission — åtminstone några av dem — efter två eller tre månader, och då sticker de i väg. Jag kommer nu inte på rak arm ihåg hur de andra lyckades göra det. Är det någon som tror — med tanke på de enorma vinstmöjligheterna dessa cyniker har, cyniker som kanske aldrig haft någon besvärlig barndom — att de tar den ringaste hänsyn eller det minsta rättar sig efter ett straff på några månader, ett halvår eller ett år? De betalar gärna med fängelse några år om det är nödvändigt för att tjäna massor av miljoner på ett lättvindigt sätt. Samtidigt hoppas de att komma lindrigt undan, och hittills har det tydligen också gått väldigt bra för flera av dem. Herr justitieminister! Jag vet att det nu kommer en proposition som åtminstone i viss grad beaktar dessa problem. Men det är väl något fel när vi varit så blåögda att vi trott på en liberal politik mot dessa hajar. När vi nu vet att vi gjort sådana här felbedömningar så måste vi vara överens om att se realistiskt på saken i fortsättningen. Här gäller det inte i första hand att straffa dessa brottslingar — även om de vore aldrig så väl värda ett straff. Det gäller att se till att de inte kan fullfölja sin verksamhet. Det finns exempel på — det kan polisen berätta för oss — att när en av dessa hajar kommer ut så dröjer det ett par veckor innan floden av knark är i gång. Om knarken representerar ett värde i utminutering av 15 miljoner kronor, så stjäl de för ca 50 miljoner dessa dagar i Stockholm. De får bara en tredjedel för varan av hälarna. Jag anser att en brottsbekämpning av denna typ inte har ett spår av humanism över sig. Det är helt enkelt fråga om en blåögdhet där man utsätter människor för tragedier. Vi kan fråga alla de föräldrar och barn som råkat i olycka på grund av hajarna vilket som är humanare: att hålla i dessa typer ordentligt eller att låta människor komma i olycka? Det är ett faktum att massor av människor varje dag är djupt oroliga för sina barn i skolorna. Vad det kostar samhället i det långa loppet det vet vi inte. Är vi överens om detta gäller det att föra en realistisk politik. Jag vill dock här ha byggt in ett resonemang: Ha gärna förståelse för människan på sned i livet. Men vi kan inte avhända oss de preventiva hjälpmedlen. Då går vår kultur mer eller mindre på sned, som den nu håller på att göra. Och det drar med sig mycket farliga värderingar, som vi inte har råd med. Jag vet inte om jag gör en riktig bedömning när jag säger följande: Vi har under efterkrigstiden underlättat rörelserna över gränserna. Vi har frisläppt mellanölet, under nästan romantiska föreställningar om att det skulle motverka spritmissbruket här i landet, och vi har liberaliserat litet här och var. Detta har skett på kort tid och massor av folk har tydligen fått en felaktig uppfattning om vad frihet är; i varje fall missbrukas den nya fria ordningen i oerhört hög grad. Det är denna bild, herr justitieminister, som gör att jag tycker det vore skäligt att vi i denna riksdag vid något tillfälle, i vår eller kanske under hösten, finge en sorts allmän genomgång under några dagar av denna problematik som vi ändå alla brottas med och oroas över och inte tycks få någon fason på. Vi bör kanske också fostra dem som sköter vissa delar av socialpolitiken — som denne man i en förortskommun som av ett raggargäng låter skrämma sig till att betala ut 4 000 kronor till en orkester en lördagkväll. Vi har alltför mycket folk ute i kommunerna, som inte kan klara ut för sig vad vi menar med socialpolitik. De är fångade av ett slags radikaliseringsvåg som är orealistisk i långa stycken och livsfarlig för oss. Vad får de här raggarna för rättsuppfattning när de ser att de kan skrämma sig till vad de vill ha på detta sätt? Varför skall just raggarna, ett gäng som slutit sig samman, ha 4 000 kronor på bordet? Då kan ju vem som helst fordra det. Städad ungdom som satsar på föreningslivet, på demokratin, får det inte. De får visserligen litet bidrag här och där, men inte på det sättet. Här behövs sannerligen en upprensning i tankegångarna och den praktiska politiken så att människor får tillbaka sinnet för proportioner. Jag menar inte en återgång till det gamla tröga omöjliga men till något som står på en realistisk nivå sett ur allmän, social, kulturell och humanistisk synpunkt.

Om vi inte upprätthåller respekten för arbete så blir det för många som drar sig undan. Vi dödar lusten hos de positiva uppbyggande krafterna. Jag blev i går kväll uppringd av en person från Skoghall i anledning av det där fallet med pappan och barnungen. Han säger: Hur länge skall vi ha förståelse för skatterna när de används på detta sätt? Jag tar inte alls ställning i fallet som sådant — jag är inte tillräckligt insatt i detaljerna för detta — men det är ett exempel på hur folk reagerar. Tyvärr förekommer det alltför många sådana företeelser. Jag vill påminna om att mängder av ungdom skriver in sig på universiteten utan att ta några betyg. De kostar samhället enorma resurser utan att utföra rimliga arbetsprestationer. Också på andra sätt drar man sig undan produktionslivet, och då får andra bära bördorna. Detta kommer enligt min uppfattning att bli något ganska allvarligt för vårt samhälle. Denna inställning växer sig alltför bred, eftersom vi tolererar nästan vad som helst i detta avseende. Att jag tar upp detta i samband med brottsligheten beror på att det har blivit en marknad för människor som föredrar att tjäna pengar lättvindigt. Det är inte bara knarket, som spelar in, fastän detta uppenbart är en enormt bidragande orsak till de egendomsbrott som förekommer, utan det är också rent allmänt så att man föredrar att tjäna sitt uppehälle på ett lättvindigt sätt. Det kanske kan tyckas otillbörligt av mig att framhålla att jag i viss mån ser ett samband mellan förhållandena på lönemarknaden och riskerna för en utveckling av detta slag, men det är en av orsakerna till att jag drivit denna fråga så hårt som jag gjort. Detta har emellertid medfört att jag känt det berättigat, herr talman, att blanda in det bredare perspektivet även på det plan det nu gäller. Tills vidare kan vi behålla den inriktning jag talat om, men låt inte situationen utvecklas alltför långt! Låt oss försöka enas om tagen — låt oss sätta in realistiska åtgärder på ett brett plan, så att vi kommer åt dessa problem!

Herr talman! Jag skall börja med att säga att justitieministern har det besvärligt i sitt arbete genom att han verkar i en bekymmersam miljö. Den offentliga debatten präglas i dessa frågor till stor del av märkliga rättssociologer och rättsfilosofer. Jag skall ta ett färskt exempel ur en nyutkommen bok. En berömd rättssociolog kopplar där samman straffet för stöld med en bekräftelse på att alla har något att förlora om äganderätten kränks. Enligt hans mening är det så att detta straff — jag citerar ur ett pressreferat — ”döljer, mer eller mindre effektivt, de maktförhållanden och den funktionsfördelning som äganderätten konkret hänger samman med”.

Dessa märkliga läror får stort utrymme i informationsmedia. Justitieministern har också att kämpa mot dessa informationsmedia. När han gjorde sitt mycket klarläggande uttalande om händelserna i Umeå — berört under debatten här — vantolkades detta omedelbart i radion på det grövsta sätt, och den rättelse som kom var mycket halvhjärtad. Det skulle vara intressant att veta, om de personer som står bakom denna grova journalistiska förlöpning fortfarande är betrodda medarbetare i Sveriges Radio. Justitieministern kämpar också med företeelser inom socialvården, som jag inte behöver närmare gå in på, eftersom herr Persson belyste dem nyss. Var och en som sitter i någon kommitté eller institution som har med bidragsoch låneverksamhet att göra stöter varje dag på sådana fall. Men justitieministern har tyvärr delvis också sig själv att skylla. Jag har aldrig förstått hur han gång på gång i radio och television i offentliga anföranden har kunnat negligera brottens antal. Jag har hört honom säga att det är större risk att råka ut för en olycka i taxi i Stockholm än att bli rånad. Vad har nu detta med vartannat att göra? Jag skall inte fördjupa mig i det, ty justitieministern sade det inte i dag, men det är klart att uttalanden av det slaget undergräver respekten för allvaret i brottsbekämpningen. Att jämföra trafikförseelserna med brottsligheten är ju som att slå sig till ro med att säga: ”Ni kan få hongkong, spanska sjukan eller vad det heter mycket oftare än ni blir rånad.” Det har inte ett dugg med vartannat att göra. Det bara upphäver respekten för allvaret bakom brottsbekämpningen. Justitieministern måste väl, sin plikt likmätigt, med den politik regeringen och han har fört ta sin tillflykt till överslätande tal när det gäller den allvarliga karaktären hos brotten i detta land. Men vad blir detta överslätande tal till för tröst för åldringar som inte vågar gå ut, för kassörskorna bakom postluckorna eller i bankkontoren, för föräldrar till barn som erbjuds narkotika i skolorna och var som helst — det behöver inte vara på Sergels torg. Dessa företeelser har delvis belysts förut i dag, och jag hade inte tänkt gå in i den allmänna debatten. Jag hade egentligen bara en fråga att ställa till justitieministern. 1970 antog riksdagen en pornografilag. Det uttalades under riksdagsdebatten farhågor för att en följd av denna lag skulle bli t.ex. — ett av många exempel — att samlag skulle förekomma offentligt i förvärvssyfte utan att något kunde åtgöras. Hur har utvecklingen blivit? Ja, dessa farhågor var sannerligen tilltagna i underkant. Vi behöver bara slå upp en tidning i dag för att se hur det står till i Stockholm. Man kan också konstatera att Stockholm med bred marginal uppenbarligen har i fråga om sådana företeelser passerat städer som förut varit ryktbara i dessa sammanhang. Stockholm och Köpenhamn torde i dag stå i särklass i Europa. Och nu kommer jag till frågan. Denna lag hade en innovation, en lex Geijer, med vars hjälp man skulle förhindra anstötlig skyltning på ett mera effektivt sätt än vad som varit möjligt tidigare. Hur har det gått med den lagen? Tillämpas den? En enkel rundvandring i kvarteren kring Hötorget ger besked på den punkten. Räcker inte polisen till? Vakar inte justitiedepartementet över att lagar efterföljs, inte ens en lex Geijer? Det är min fråga till justitieministern.
Herr talman! Jag begärde ordet, när herr Wiklund i Stockholm ställde en fråga till mig; jag skall försöka att besvara den. Frågan gällde om inte polisen kan liksom för ett par år sedan göra speciella insatser på begränsade områden när det gäller narkotikaproblematiken. Herr Wiklund hade väl i åtanke att det helst skulle göras en samlad insats av den storlek som förekom för ett par år sedan. Med anledning härav vill jag säga att trots allt som anförts här i dag om polisens besvärligheter och bekymmer kan det finnas skäl att understryka att det omorganisationsarbete som har pågått sedan rätt lång tid tillbaka nu kommer att bära frukt. I stället för att komma med statistik vill jag hänvisa till ett uttalande häromdagen av överintendenten Åkesson i Stockholm. Vi hoppas, sade han, att den nya organisation som nu börjar ta form skall innebära många fördelar. Han tillade: ”Eftersom flera stationer dras in och läggs ner, får vi folk ”över som kan arbeta utomhus. Vi räknar med att kunna ha 100 fler ute på gatorna.

Jag skall inte gå in på Yngve Perssons anförande — eller svavelpredikan, hur man nu vill beteckna det. Jag tyckte att jag kände igen det på något sätt. Jag tror att det i århundraden förekommit att människor har hållit sådana anföranden som herr Persson höll med en så nattsvart syn på förhållandena i det samhälle som de lever i. Jag har inte en så nattsvart syn. Det beror väl inte så mycket på det vi tvistar om, brottslighetens omfattning och utveckling enligt statistiken, utan det beror på att jag kanske har gjort andra erfarenheter av den s.k. verkligheten än vad herr Persson gjort. Det är något mycket besvärligt i samhällsdebatten, att den ene hänför sig bara till det han har upplevat och den andre till de iakttagelser och erfarenheter han gjort. Då är det svårt att bli samstämd. Såvitt jag kan förstå var det överord i mycket stor utsträckning som herr Persson kom med. På en del områden har han tillfälle att återkomma och debattera som han önskade, när vi skall diskutera regeringens narkotikaproposition som inom kort läggs på riksdagens bord. Jag skall därför inte svara på vad man gör från samhällets sida på de punkter som herr Persson i det sammanhanget tog upp.

Vi avser nu, och det kommer i denna proposition, att införa andra permissionsbestämmelser för den kategorin än för de andra där jag bestämt hävdar att permissionerna i stället har en mycket stor betydelse för deras rehabilitering. Till herr Hernelius vill jag säga att jag tycker att det trots denna störtflod av uppgifter om brottslighet och särskilt om våldsbrottslighet som ibland kommer i tidningarna finns anledning att se realistiskt på situationen. Jag förstår inte varför man skall överdriva.

Vi har yrkesskadorna, vi har trafikskadorna och vi har brottsligheten. Där är tre huvudområden, där man i det moderna samhället utsätts för risker. Från samhällets sida skall vi naturligtvis arbeta lika intensivt på att nedbringa riskerna inom samtliga dessa områden. Det är inte bara brottsligheten vi skall bekämpa, vi skall också bekämpa de risker som finns på andra områden. I det sammanhanget är det rätt nödvändigt att vi har klart för oss vilka risker som är störst eller hur stora skillnaderna är mellan olika riskområden. Det är där jag har reagerat mot den överdrivna propagandan. Man skrämmer äldre människor så att de säger: ”Vi vågar inte gå ut på kvällarna, för vi har läst i tidningarna att man blir nedslagen på gatorna.” Sådant förekommer, men det är inte den enda sanningen. Och det är verkligen synd att man skrämmer upp äldre människor på det sättet. Det har jag reagerat mot, och det vill jag göra också här. Herr Hernelius tog också upp den i detta sammanhang lilla frågan om skyltningen av pornografiska bilder. Jag har liksom herr Hernelius iakttagit att tillägget till lagstiftningen på sina håll inte fått den effekt som var avsikten med det. Jag vet också att polisen har sin uppmärksamhet riktad på detta förhållande. Om den inte redan har gjort någon utredning och om det inte har blivit något åtal så är i varje fall frågan föremål för utredning inom polisen.

Herr talman! Det är mycket glädjande att justitieministern hyser förhoppningar om att vi genom polisens omorganisation skulle kunna få ett rörligare utnyttjande av större grupper av polispersonal för särskilda uppgifter. Omorganisationen till stordistrikt skapar ju förutsättningar därvidlag, vilket kanske också är ett av de främsta motiven för denna omorganisation. Jag skulle, herr justitieminister, vilja tillägga den förhoppningen att polispersonalen då inte blir sittande i bilarna i alltför stor utsträckning utan att vi, såsom även påpekats under debatten här, som ett ytterligare resultat av omorganisationen får en ökad fotpatrullering av polispersonal. Genom omorganisationen kan ju även civil polispersonal i större grupper lättare dirigeras till de platser, som behöver särskild bevakning. Jag tänker då på att narkotikabrottsligheten förvisso inte sker i hemlighet utan faktiskt ibland helt öppet, såsom också har påpekats här i debatten.

Herr talman! Man får sätta vilken etikett man vill på mitt anförande — kalla det svavelpredikan eller vad som helst. Jag menar dock att det var ett sätt att skildra den verklighet som jag upplever, inte bara rent personligt genom att vara utsatt för brottsligheten — det har ringa betydelse i sammanhanget — utan genom allt som skildras i massmedia och på andra håll. Jag bestrider, herr justitieminister, att jag gjorde mig skyldig till överord. Det kommer att finnas ett protokoll. Om justitieministern kan peka på en enda punkt där jag har gjort mig skyldig till överord skall jag vid första tillfälle erkänna att jag har gjort det. Jag tror att herr Geijer är medveten om att jag kunde ha skildrat sanningen som betydligt mera kantig och besvärlig än jag gjorde. Jag försökte verkligen inte på minsta sätt att in absurdum utnyttja den situation vi har. Nu säger herr Geijer att han har andra erfarenheter än jag. Ja, jag kan försäkra denna kammare att det finns de som sysslar mera konkret med den här uppgiften än vad herr Geijer och jag gör och som har samma uppfattning som jag men en annan uppfattning än herr Geijer. Beträffande de nya reglerna för att bekämpa de stora knarklangarna kanske justitieministern missförstod mig litet grand. Jag tog upp den frågan i samband med resonemanget om hur orealistiska vi har varit. Och nog måste väl justitieministern nu, i och med den proposition som kommer, ha erkänt att vi har varit blåögda när vi trott att vi kan ha en lag, som låter oss sy in langare på högst sex år och sedan ge dem permission efter ett par tre månader, och förutsätta att de är lojala, att de inte smiter, att de inte använder tiden till att organisera nya langaraffärer. Nu tar vi avstånd från det, men det var detta jag sade. Jag menar att den politik vi har i dag är i grunden orealistisk på flera punkter. Jag tog det här som ett exempel och ville alltså varna även för framtiden. Vi får inte se så förhoppningsfullt på den att vi kommer alldeles på sned när det gäller de här problemen.
Herr talman! Justitieministern kom i slutet av sitt anförande nyss in på tillämpningen av lex Geijer och ställde i utsikt en kraftigare bekämpning av de oarter som florerar. Så kom det då ytterligare någonting konkret ut ur denna debatt. Det tackar jag för, och jag hoppas att justitieministerns intresse, som sagt, skall sträcka sig vida utöver denna lag och gälla all lagstiftning på ett effektivare sätt än hitintills. Men sedan kom justitieministern tillbaka till talet om riskerna i samhället genom arbetslivet, genom trafiken och genom brottsligheten. Jag tror att han säger allt detta i största välmening, men han borde kanske ibland tänka på att det är en klen tröst för åldringarna att höra att risken för att bli rånad på kvällarna i Stockholm är mindre än risken att åka taxi.
Herr talman! Om man vill förbättra samhället är väl metoden att man försöker analysera bristerna, peka på vart utvecklingen kan gå, om man inte vidtar motåtgärder, och diskutera i vad mån sådana motåtgärder är möjliga. Jag tycker att herr Yngve Persson i Stockholm på ett enkelt och klart sätt gjorde ett mycket intressant försök i den riktningen, Det är givet att om man pekar på riskerna för en utveckling så hoppas man själv, och alla andra, att de riskerna inte skall bli verklighet i framtiden. I mitt yrke som domare får jag kanske, skulle justitieministern kunna säga, en ensidig bild av verkligheten, eftersom jag mest får se avigsidorna. Men från många andra håll — både från olika samhällslager och från olika politiska meningsriktningar — får jag höra samma farhågor som de herr Yngve Persson har uttryckt. Jag förstår så väl justitieministerns reaktion, eftersom justitieministern hoppas på en annan framtid än den herr Persson varnar för, men jag tycker att det är mycket värdefullt att man verkligen för fram riskerna med att ingenting göra eller att göra för litet. Vad vi reservanter har sagt är ju att vi, med ett erkännande av att justitieministern har gjort en hel del, tycker att han släpar efter i förhållande till behovet av åtgärder. Jag skulle vilja ta fasta på det som herr Yngve Persson nämnde rörande behovet av en allmän debatt inte bara om polisväsendet utan om alla samlade samhällsåtgärder som skulle behövas för att få ett mänskligare samhälle även när det gäller skyddet mot våldsoch egendomsbrott. Kunde vi finna en form för det vid något tillfälle, tror jag att det skulle vara värdefullt.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 7 behandlas ett flertal motioner som gäller den allmänna arbetsgivaravgiften. Det är särskilt två av dessa jag skall beröra. Den första motionen gäller frågan om kompensation till de fria trossamfunden för den extra belastning som orsakas dem genom skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgift och genom den successiva övergången från direkt till indirekt skatt. Den andra är motionen 634 av herr Fälldin m.fl., som kräver en utredning om differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften. I den förstnämnda frågan är det otvivelaktigt att de fria trossamfunden, som i stor utsträckning driver sin verksamhet med insamlade medel, drabbats ganska hårt av såväl omläggningen av beskattningen från direkt till indirekt skatt som av den allmänna arbetsgivaravgiften. Det är därför angeläget att samfunden och andra ideella organisationer på något sätt kompenseras för de ökade kostnader de fått. Här möter jag troligen det uttalandet från utskottsmajoriteten, att en sådan kompensation skall ske via bidrag, inte genom ändring i eller befrielse från arbetsgivaravgift och mervärdeskatt. Nu har vi reservanter i den till utskottets betänkande fogade reservationen 1 av herr Eriksson i Bäckmora m.fl. yrkat på en utredning just beträffande kompensation till fria samfund och hjälporganisationer för dessa nya kostnader som de åsamkats. Vi har inte, fru talman, bundit oss för sättet hur kompensa tionen skall utformas, utan vårt yrkande är att en kompensation skall ges; utformningen får den eventuella utredningen framlägga förslag om. I går hade vi här i riksdagen att besluta om anslag till de fria kristna trossamfunden, och med hänsyn till det mycket begränsade belopp som då anvisades har jag nu ytterligare anledning att yrka bifall till reservationen 1. Den andra frågan — som tas upp i motionen 634 av herr Fälldin m.fl. — gäller arbetsgivaravgiften och dess utformning. Den allmänna arbetsgivaravgiften infördes 1969. Dess tillkomst hade ett direkt samband med omläggningen av konsumtionsskatten från allmän varuskatt till mervärdeskatt. Uttaget av arbetsgivaravgift avvägdes vid detta tillfälle så, att det kom att direkt motsvara bortfallet av konsumtionsskatten. För näringslivet innebar omläggningen därför främst en omfördelning av skattebördan från kapitalintensiva till arbetskraftsintensiva företag. Men vad vi i detta sammanhang också bör uppmärksamma är att omläggningen innebar en ökad belastning bl.a. för samfund och andra ideella organisationer. Dessa förhållanden förstärktes ytterligare när avgiften höjdes till 2 procent. Visserligen var motiven den gången finanspolitiska, men åtgärden medförde då en ökad samlad skattebörda på näringslivet. Det betonas ofta att arbetsgivaravgiften endast utgör 2 procent på lönesumman och på den egna arbetsinsatsen, och att den därför inte spelar så stor roll. Men vi skall ändå veta att arbetsgivaravgiften beräknas inbringa totalt 2 miljarder kronor per år. Ännu mer framträdande blir storleken av arbetsgivaravgiften när man konstaterar att vinstskatten från bolag och ekonomiska föreningar tillför stat och kommun sammanlagt ca 3 miljarder, varav ungefär hälften utgör landstingsoch kommunalskatt. Arbetsgivaravgiften är en löneskatt. Den drabbar arbetskraftsintensiva företag på ett helt annat sätt än ett kapitalintensivt företag. För kommunerna innebär arbetsgivaravgiften ökade utgifter och en övervältring av den statliga skattebördan på kommunalskatten, med de olägenheter detta har från fördelningssynpunkt. Arbetsgivaravgiften har tillkommit utan någon föregående utredning, och man har inte fått belyst avgiftens verkan vare sig från regionalpolitisk eller från strukturpolitisk synpunkt. Strukturrationaliseringen har under senare år pågått i en takt som inneburit att bl.a. regional balans inte kunnat upprätthållas. Härtill har bl.a. bidragit den avgiftsbelastning som knutits till det utgivna lönebeloppet och som i sin tur har stimulerat till rationaliseringar och personalbesparingar. Men förutsättningen för att en medveten politik i denna riktning skall vara meningsfull är att den arbetskraft som friställs kan finna ny sysselsättning och att inga sociala skadeverkningar uppstår. Det är därför angeläget att vidta åtgärder som kan bidra till bättre balans i här nämnda avseende. Man skulle därigenom uppnå ökad trygghet på arbetsmarknaden och åstadkomma en bättre hushållning med arbetskraftsresurserna. En av de vägar som då bör prövas är att genomföra en differentiering av arbetsgivaravgiften. Med en differentierad arbetsgivaravgift blir det möjligt att lättare uppnå olika näringspolitiska målsättningar. Differentieringen kan göras geografiskt eller utformas så att avgiften inte drabbar mindre företag, företag med stor andel äldre arbetskraft eller den lönesumma som avser vissa kategorier av anställda. Den närmare utformningen av en sådan omläggning av arbetsgivaravgiften bör givetvis anpassas till samhällets näringspolitiska åtgärder i övrigt. En differentiering av avgifter av den typ som arbetsgivaravgiften utgör har prövats i andra länder. I Storbritannien har exempelvis en liknande avgift eller skatt utformats så att den har en regionalpolitisk styrning. Fru talman! Det finns utan tvekan starka motiv för en förutsättningslös utredning om en differentiering av arbetsgivaravgiften i syfte att uppnå en från näringsoch sysselsättningspolitisk synpunkt lämplig avvägning av det samlade avgiftsuttaget. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 av herr Eriksson i Bäckmora m.fl.

Fru talman! Den nya beskattningsform som vi för ca tre år sedan begåvades med under namnet arbetsgivaravgiften innebar en beskattning på arbetet som sådant. Det är en egendomlig form av beskattning. I dagens av arbetslöshet så hårt prövade samhälle ter den sig ännu orimligare. Skatten infördes utan någon som helst utredning. Den blir också särskilt plågsam för den företagsamhet som behöver mycken manuell arbetskraft. Utskottsmajoriteten säger att ställningstagandet för ett införande av denna skatt i kombination med mervärdeskatten avsåg att gynna den högmekaniserade industrin och missgynna mera personalintensiv verksamhet. Utskottet vill nu inte bestrida, säger man, att arbetsgivaravgiften kan tänkas ha vissa negativa effekter från arbetsmarknadspolitisk synpunkt, men dessa verkningar bör samtidigt karakteriseras såsom marginella. Man bör enligt utskottets mening inte bortse från att denna avgift framstår som obetydlig i jämförelse med socialförsäkringsavgifterna och resultatet av lönerörelserna. Man menar tydligen att det faktum att man lagt en stor börda på näringslivet i andra sammanhang skulle motivera att man lägger på ytterligare en avgift. Eftersom någon prövning av arbetsgivaravgiftens verkningar aldrig förekommit, menar vi att det är på tiden att man får en utredning om detta. Verkningarna blir ju ganska egendomliga. Egna företagare skall betala arbetsgivaravgift inte endast för sin arbetsinkomst utan också på den del som utgör inkomst av det insatta kapitalet. Detta har bl.a. berörts i en motion. Lika egendomligt är det att avgiften drabbar de kristna och ideella organisationerna, som ju uteslutande lever på bidrag från sina egna medlemmar. Det bör inte utgå någon arbetsgivaravgift på dylikt arbete. Å andra sidan är det naturligtvis svårt att lösa problemet. Att man — som det har sagts i en motion — skulle återbetala skatten är väl knappast en framkomlig väg. Vidare drabbas konstnärerna av avgift på hela summan vid försäljningen av sina alster. Fru talman! Jag tror att det finns ett mycket stort behov av en grundlig översyn av denna avgifts verkningar. Man bör göra klart för sig om man över huvud taget skall ha avgiften kvar, vilket aktualiserats i en motion. Man bör undersöka hur avgiften fungerar, och om det är så att man inom vissa områden i det här landet inte skall ha någon sådan beskattning alls. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Fru talman! Reservationen 1 som är fogad till betänkandet omfattar två ställningstaganden. Det ena gäller en begäran om en utredning av möjligheterna att ge kompensation till de fria trossamfunden och hjälporganisationerna för den belastning som den allmänna arbetsgivaravgiften och mervärdeskatten utgör för dem. Reservanterna önskar vidare få utrett frågan om en differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften. Den delen av reservationen har herr Josefson i Arrie nyss redogjort för här från talarstolen. Jag kommer därför att begränsa mig till den del av reservationen som rör de fria trossamfunden och hjälporganisationerna. Utskottsmajoriteten redogör i sin skrivning för bakgrunden till beskattningen eller avgiften, som man hellre vill kalla den. Företagen blev vid omläggningen från omsättningsskatt till mervärdeskatt befriade från den pålaga som omsättningsskatten utgjorde och som medförde en fördyring framför allt för exportföretagen. De hade kommit i ett besvärligt läge på grund av att de fått en indirekt belastning i skatt på sin export. För att kompensera statsverket för det skattebortfall som följde genom att man gick över till mervärdeskatten införde man arbetsgivaravgiften. Det hela var mera en budgetfråga och en avbalansering mellan den skattebefrielse som bl.a. exportindustrin erhöll och den kompensation som statsverket ville ha för skattebortfallet. I princip kan man säga att det egentligen bara var att kvitta två saker. Man vann vissa fördelar med att övergå till moms, och man fick bort belastningen på företagen, framför allt på den känsliga exportsektorn. De som kom i kläm var de som fick en skatt genom arbetsgivaravgiften men däremot ingen befrielse genom att de kunde avlyfta omsättningsskatten, dvs. den ingående skatten. Man förvandlade omsättningsskatten till en mervärdeskatt. Den har senare höjts, så att det blivit dyrare och svårare för dem. De fria trossamfunden kom i det läget att de fick betala mervärdeskatt på alla sina inköp utan att kunna avlyfta någonting. Detta gäller inte de fall där dessa samfund och organisationer driver rent merkantil verksamhet. När det är fråga om sådan verksamhet skall de naturligtvis precis som alla andra betala skatt — det är inte det frågan gäller. De får däremot vara med och betala arbetsgivaravgiften utan att få någon kompensation. Mervärdeskatten och arbetsgivaravgiften beräknas för 1971 utgöra för de fria trossamfunden ca 11 miljoner kronor, så det är inte små summor det hela rör sig om. Och man bör lägga märke till att de pengarna skall tas ur gåvor och bidrag från medlemmarna, vilket innebär att verksamheten blir lidande på grund av begränsade ekonomiska möjligheter. Om 11 miljoner av dessa gåvor går åt för att betala skatt är det nämligen helt naturligt att det ges mindre möjligheter för samfunden och hjälporganisationerna att nyttja pengarna inom de verksamhetsområden där de vill använda dem — och som de också gått ut till sina medlemmar för att få gåvorna till. Jag tycker att det är rätt orimligt att låta de här pålagorna få de följder som de fått i detta fall. Skatten och avgiften drabbar den grupp människor som bedriver en ideell verksamhet som samhället har stor nytta av och som utan överdrift kan kallas värdefull. Genom att ta ut arbetsgivaravgiften och mervärdeskatten hindrar man denna verksamhet. Och även om man inte vill gå så långt som att ekonomiskt stödja denna nyttiga verksamhet borde man åtminstone inte motarbeta den genom att lägga pålagor på den, som utan tvivel är hindrande för dess utövande. Skatter och avgifter bör vara neutrala — det är vi väl ense om — och man kan med fog säga att de inte skall gynna den ena eller den andra verksamheten, men när följderna blir sådana som i de nämnda fallen måste man reagera. Det kan inte vara riktigt från samhällets sida att skattebelägga en verksamhet som är till direkt nytta för samhället, och som dessutom bekostas med frivilliga gåvor från enskilda människor. De medel som ges till hjälpverksamheten och till de fria samfunden är redan beskattade pengar; de pengar som dessa människor har kvar sedan de betalat sina ordinarie skatter ger de hellre bort för att gynna en speciell verksamhet än de köper någonting för dem. Sedan skall alltså dessa gåvor beskattas, vilket verkar rätt orimligt. Vi reservanter begär att den här frågan utreds, så att bestämmelserna blir ändrade. Jag anser att utredningen skall klara av de tekniska spörsmålen, men målsättningen skall vara att de fria samfunden och hjälporganisationerna befrias från eller kompenseras för de pålagor som arbetsgivaravgiften och mervärdeskatten utgör. Den värld vi lever i har alltför många krafter som vill riva ned i stället för att bygga upp, och därför bör de människor som stöder ideell verksamhet få ut full effekt av sina gåvor och inte få dem beskurna av en skatt som reducerar gåvornas värde. För att få en praktisk lösning av det problemet vill vi reservanter ha den här frågan utredd och jag ber, fru talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationen 1 av herr Eriksson i Bäckmora m.fl.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att år 1971 var ett mycket dåligt år för näringslivet och industrin — kanske det sämsta på mycket länge. Det hörde bl.a. ihop med att bruttonationalprodukten, eller värdet av alla varor som framställs och tjänster som utförs i vårt land, ökade med endast 0,3 procent, vilket är den svagaste tillväxten sedan andra världskriget. Det ekonomiska klimatet har kännetecknats av stagnation. Till denna utveckling bidrog, vid sidan av den internationella konjunkturen, det förhållandet att den långtgående kreditåtstramningen under 1969 och 1970 snabbt avlöstes av en nedgående konjunktur under 1971. Kreditåtstramningen fick alltså mycket lång varaktighet, och åtgärder för att hejda lågkonjunkturen sattes enligt vår uppfattning in alltför sent. Redan hösten 1970 gav nämligen konjunkturinstitutets rapporter ett ganska bestämt besked om att en vändning av ekonomin var att förvänta år 1971. Den här lågkonjunkturen har medfört, som alla väl känner till, en arbetslöshet som för närvarande är så hög som drygt 3 procent av antalet sysselsatta. I absoluta tal är siffran för februari enligt statistiska centralbyrån 122 000, vartill kommer 90 000 som arbetar på deltid men söker heltidssysselsättning. Utöver det tillkommer 116 000 personer, som inte räknas till arbetskraften men som uppgett att de skulle ha sökt arbete, om de ansett att de kunnat få något lämpligt sådant på sin ort. Man kan sammanfatta och dra den slutsatsen av ett studium av den här arbetslöshetssituationen under denna lågkonjunktur att situationen är dyster och att vi under många år inte upplevt ett läge med motsvarande besvärligheter. En konjunktur kan stimuleras på olika sätt och några av dessa gavs det prov på i ett pressmeddelande som regeringen gav i oktober månad förra året. Arbetskraften gjordes emellertid inte på något sätt billigare, trots att möjligheter härtill föreligger, främst genom den tvåprocentiga arbetsgivaravgiften, eller löneskatten, som är en mera adekvat benämning. Tvärtom höjdes löneskatten till det dubbla fr.o.m. 1971 års ingång — för övrigt just som konjunkturen var på väg nedåt. Och resultatet av denna åtgärd har med största sannolikhet varit att den bidragit till en förstärkt arbetslöshet och som sagt även lågkonjunktur. För att stimulera ekonomin, som är besvärlig, har de tre borgerliga partierna i en gemensam reservation till finansutskottets betänkande nr 47 förra året menat att löneskatten skulle slopas tills vidare. På grund av redovisningssystemet sades ikraftträdandet kunna äga rum tidigast fr.o.m. årsskiftet 1971—1972. Till årets riksdag har 23 motionärer från de tre icke-socialistiska partierna med mig själv som första namn motionerat om slopande av löneskatten, för övrigt från samma tidpunkt som den borgerliga nyss nämnda reservationen avsåg, nämligen från sistförflutna årsskifte. Vi har alltså föreslagit att skatten skall slopas retroaktivt och menar att det är en åtgärd som också brådskar. När vi förfäktar att åtgärden brådskar, är det av tvenne skäl: dels på grund av att lågkonjunkturen fortfarande sätter in, dels av hänsyn till den bristande lönsamheten som allt fler företag i dag, speciellt de mindre och medelstora företagen, uppvisar med allt vad därav följer. Lågkonjunkturen visade sig vara djupare och segare än vad som kunde ha förutsetts för några månader sedan. Jag tror att t.o.m. finansministern, om han hade varit närvarande här i dag, skulle ha kunnat konstatera att han i sina bedömningar måhända varit alltför optimistisk. Således torde vi för närvarande ligga i botten på svackan, och sakkunniga bedömare ser ingen påtaglig ljusning för det här året. Det finns rätt många nationalekonomer och liknande personer som har uttalat sig i denna riktning. Om det är på det sättet skulle det innebära att nedgången inträffade under 1971, botten nås under 1972 och uppgången skulle inträffa först under nästa år, alltså under 1973. Ifrån konjunktursynpunkt skulle det alltså vara motiverat att slopa skatten på arbetskraft under innevarande år, eftersom 1972 lär innebära botten i konjunkturen. Därför, fru talman, menar vi 23 motionärer att ett slopande av denna orättfärdiga löneskatt, bl.a. ifrån den synpunkten, är väl motiverad. Men, fru talman, det finns också en annan infallsvinkel, som i varje fall enligt min uppfattning är minst lika viktig och säkert än viktigare, om man försöker att se de längre perspektiven, vilket är av betydelse att man gör när man talar näringspolitik. Jag avser här företagens bristande lönsamhet och deras konkurrenskraft gentemot utlandet. Vi hävdar att ett avskaffande av löneskatten förvisso skulle göra företagen något mer lönsamma, det skulle stärka deras konkurrenskraft; inte minst skulle de mindre och medelstora, arbetsintensiva företag som herr Magnusson i Borås nyss pläderade för få sin ställning förstärkt. Det skulle också göra att de bleve mera investeringsvilliga. Man talar i dag ganska mycket om att vi har en bristande investeringslust i landet. Den hänför sig delvis till det dåliga läge som många företag i dag upplever och som gör att de helt enkelt inte vågar satsa för framtiden. För några dagar sedan höll Svenska sparbanksföreningen en stor konferens här i staden. Då talade bl.a. professor Assar Lindbeck. Han berörde för övrigt den där enligt vår uppfattning mycket viktiga aspekten. Han sade att det finns ett batteri av alternativa metoder för att öka vinsterna i industrin, dvs. skillnaden mellan den utlandskonkurrerande industrins priser och produktionskostnaderna. Han fortsatte: Ett steg i denna riktning vore att ta bort skatten på arbetskraftsanvändning, dvs. arbetsgivaravgiften på två procent. Så långt herr Lindbeck, som — vågar jag hävda — även i regeringskretsar är ett synnerligen uppskattat namn. Vi vet nu att investeringarna inom industrin efter uppgången till 1961 låg kvar på ungefär oförändrad nivå fram till 1969. Det blir rätt många år. Detta berodde på att den tidigare utbyggnaden gav upphov till en ökad produktionskapacitet och på att en successiv lönsamhetsförändring för svensk industri ägde rum under 1960-talet. Enligt mycket vederhäftiga undersökningar sjönk också räntabiliteten fortlöpande inom svenskt näringsliv under 1960-talet ända fram till 1968. Bruttovinsternas andel av omsättningen låg också klart lägre under 1960-talet än under 1950-talet, då vi — det skall vi villigt säga — hade en god konjunktur i detta land. Anledningen till att många företag klarar det bistra läge vi i dag upplever är att de på 1950-talet lyckades få fram vinstmedel, som de förvaltat på sådant sätt att de nu kunnat överleva, trots allt. Men det går inte i längden. Någonting måste nu ske. Jag vill också erinra om att finansieringssituationen blev successivt sämre i vad beträffar både självfinansieringsförmågan och soliditeten. Självfinansieringsförmågan är för övrigt mycket dålig i dag inom stora delar av det svenska näringslivet, helt enkelt beroende på att många företag i dag inte är lönsamma och följaktligen inte kan uppvisa vinster. Utan vinster kan man inte få någon särskilt god självfinansieringsgrad. Vi kan alltså utan vidare slå fast att investeringarna har varit mycket låga, och långtidsutredningens mål på en ökning av 6—7 procent per år har inte nåtts för föregående år. Än mindre har vi nått upp till finansplanens prognos för 1971, där man var så optimistisk att man talade om hela 12 procent. Investeringsökningen ligger på 5 procent, och däri ligger — det är jag mycket angelägen om att påpeka — en stor del just på den offentliga sektorn, på de statliga företagen. Investeringsuppgången för de privata industriföretagen ligger för år 1971 vid endast 1,8 procent. Till denna mycket låga siffra kommer ett viktigt men, och det är att investeringsökningen bland dessa företag endast bärs upp av de allra största industriföretagen. Men, fru talman, för flertalet företag i detta land, alltså de som sysselsätter mellan 50 och 200 anställda, stagnerade eller minskade investeringarna under 1971. Det är ett mycket illavarslande tecken. Får jag också nämna att löneskatten — liksom en eventuell reklamskatt som vi väl så småningom får ta ställning till i kammaren — har den egenskapen, att den även drabbar företag som inte ger någon vinst och att den även ur den aspekten är olämplig som skatteform. Beträffande kostnaderna för ett slopande av löneskatten — det har i dag nämnts en del om det — vill jag bara helt kort säga att en underbalansering av budgeten för oss ter sig rätt naturlig i nuvarande konjunkturläge. Vidare har en skattesänkning av detta slag en självgenererande effekt genom att en stor del av de här pengarna kommer tillbaka i form av insatser och investeringar på skilda områden. Investeringarna har ju — det vet alla, hoppas jag — en mycket gynnsam effekt på näringslivet och samhället med ekonomisk utveckling som resultat. Vi strävar ju alla på olika sätt efter att nå goda ekonomiska resultat i näringslivet till fromma för hela folket.

I ett sådant system kan man inte få fram investeringar och risktagande utan relativt god lönsamhet och goda finansieringsmöjligheter.” Fru talman! I brist på en reservation som innehåller kravet på ett tillfälligt slopande av löneskatten — som vi framfört i vår motion — ber jag att få stödja reservationen 2 av herrar Magnusson i Borås och Kurt Söderström.

Fru talman! Arbetsgivaravgiften är ju synkroniserad med tilläggspensioneringen, sjukförsäkringen och yrkesskadeförsäkringen. I princip gäller att arbetsgivaravgiften skall omfatta fast eller tillfälligt anställda arbetstagare, såväl svenska som utlänningar, som erhållit sammanlagt minst 300 kronor i form av kontant lön, fri kost eller fri bostad. Även s.k. hemarbetande, personer som i ett hem utför arbete för arbetsgivarens räkning, lärlingar och praktikanter skall tas med här. Jag vill säga detta i början av mitt anförande. Vi har här motioner om utredningar om befrielse från arbetsgivaravgift och mervärdeskatt för de fria trossamfunden. Det är ingenting nytt för riksdagen. Liknande motioner har behandlats och avslagits flera gånger. Beträffande trossamfunden har riksdagen sagt, att de bör stödjas genom direkta anslag och inte genom skattelättnader. Så sker ju nu också. Häromdagen beslöt riksdagen att anslå 2 miljoner kronor. Jag var med om att understödja det. Riksdagen har ju därmed erkänt att de fria trossamfunden och de humanitära hjälporganisationerna bedriver en betydelsefull och behjärtansvärd verksamhet. Det har såväl bevillningsutskottet som skatteutskottet också understrukit. Jag skall inte upprepa alla andra skäl mot undantagslagstiftning. Jag vill först och främst bara betona att den här avgiften är generell. Vi har sagt att denna avgift jämfört med flertalet övriga beskattningsformer erbjuder betydande tekniska och uppbördsmässiga fördelar, och de skulle gå förlorade om man införde undantag och särbestämmelser. Vi har i skatteutskottet och tidigare i bevillningsutskottet fått rika erfarenheter av att ett undantag snart föder många fler. Det blir också gränsdragningar som är svåra att klara upp.

Vi menar att dessa organisationer bedriver flera verksamheter i konkurrens med annan näringsutövning. Vi har i utskottet pekat på att man driver hotellrörelse och restauranger. Man utger tidningar och grammofonskivor, för att ta några exempel. Erlagda skatter och avgifter skall inte bestämma anslagen, utan det får ske efter andra grunder. Därvidlag har vi sagt ifrån, men anslaget i och för sig blandar vi oss inte i. Egenavgiften har man inte berört i den här diskussionen, men eftersom den omfattas av reservanternas yrkande om utredning vill jag säga några ord om den. Yrkanden om slopande av egenavgiften har återkommit vartenda år alltsedan avgiften infördes, och riksdagen har lika troget avslagit förslagen. Man vill att avgiften skall slopas för jordbrukarna därför att den utgår jämväl på kapitalinkomst. Och man återkommer med yrkande att konstnärer och litterära yrkesutövare inte bör beskattas efter samma principer som gäller för rörelser och att någon arbetsgivaravgift inte skall uttas av dessa grupper. Jag skall inte ingå på det förhållandet att kapitalinkomster också läggs till grund för avgiften. Anledningen till det har vi talat om tidigare. Men vad egenavgiften i övrigt beträffar bör man hålla i minnet att det avgörande är om det finns någon annan arbetsgivare som betalar avgiften. Motionärerna pekar på att de konstnärliga yrkesutövarna inte har några anställda och inte heller kan ersättas av några andra. Det finns många andra kategorier i samma predikament. Jag skall ta ett exempel från mitt landsting, där vi har anslagit medel till handikappade som har startat en egen liten verkstad för att klara sitt uppehälle. Där framskapar de genom svarvning eller annat slöjdarbete ljusstakar, fat och tallrikar av olika slag som kan vara nog så konstnärliga. Det är arbeten som är särpräglade, framställda av en enda man utan anställda. Men dessa handikappade får ju erlägga arbetsgivaravgifter. Det får för övrigt vilken arbetare som helst som lever på att åta sig tillfälliga arbeten, om han kommer över minimigränsen 300 kronor. Det råder alltså jämlikhet i det fallet, och denna vill vi inte rubba på. Om företagsskatteberedningen, som säkerligen kommer att syssla med arbetsgivaravgiften, kommer fram till en annan avvägning även i detta fall, blir det en annan sak. Men var och hur skall gränsen dras? Vi finner det inte rättvist eller lämpligt att göra undantag för kulturarbetarna, och de har för övrigt samma rätt som företagare att yrka avdrag i de fall där så är möjligt.

Är det någon som anser att dessa skall undantas från arbetsgivaravgift? Jag tror inte det. Den självständigt bedrivna verksamheten skall inte otillbörligt gynnas. Nej, vi menar att kulturarbetarna bör stödjas genom direkta bidrag eller på annat sätt och inte genom undantag från beskattning, vilka bara skapar svårigheter. Detta må gälla oavsett om det är fråga om avgifter eller annan form av beskattning. Som vi tidigare framhållit ingår också bland kulturrådets huvuduppgifter att undersöka kulturarbetarnas ekonomiska förhållanden och olika metoder för samhällsstöd. Det är alltså inte fråga om någon som helst avoghet mot kulturarbetarna utan det gäller hur stödet och hjälpen till dem skall kunna utformas. Detta menar vi inte skall ske genom skattesystemet. När det slutligen gäller yrkandet om en differentierad arbetsgivaravgift kommer företagsskatteberedningen bl.a. att utreda avgiftens strukturpolitiska effekter. Därtill har det ju aviserats att den av riksdagen beslutade nya skatteutredningen möjligen också kommer att penetrera dessa problem. Det behövs följaktligen enligt vår mening ingen särskild utredning. En översyn kommer ändå att ske. Vi vidhåller den mening som vi tidigare framfört, nämligen att inget företag går omkull på grund av denna tvåprocentiga avgift, och det gör ej heller någon med egenavgift. Jag skall inte ta upp någon diskussion med herr Hovhammar, som yrkar att man omedelbart och i ett enda sammanhang skall slopa denna arbetsgivaravgift. Jag skall i stället besvara hans inlägg med att citera ur folkpartiets och centerpartiets reservation. Det resonemang som där förs grundas på att arbetsgivaravgiften under normal konjunktur har stora förtjänster. Man framhåller att den utgjort ”ett incitament till rationaliseringar och personalbesparingar inom olika näringsgrenar samtidigt som strukturrationaliseringen påskyndats. Inte minst våra exportindustrier har därigenom uppnått ökad konkurrenskraft.” Det är enligt min mening ett alldeles riktigt resonemang, som herr Hovhammar borde begrunda. Visserligen har vi just nu en svag konjunktur, men alla väntar vi ju på att den snart skall vara slut, så att vi går mot en högkonjunktur igen. Dessutom spelar denna avgift jämfört med andra avgifter och skatter inte så stor roll i detta sammanhang, att det skulle vara motiverat att avskaffa den. Ett sådant avskaffande skulle i stället betyda ett inkomstbortfall på över 2 miljarder kronor, varav egenavgifterna uppgår till ca 70 miljoner kronor. Och hur skall man kompensera dessa avgifter? Jo, vi kan underbalansera budgeten, säger herr Hovhammar troskyldigt och utan något större samhällsansvar.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

Fru talman! Utskottets värderade ordförande överlämnade en vacker blomma till folkpartiet och centerpartiet, när han sade att vi för ett vettigt resonemang, och jag har anledning att tacka för den. Jag hoppas att utskottets ordförande också kan acceptera att vi för ett vettigt resonemang i de andra delarna av vår reservation. Herr Brandt sade att flertalet verksamheter som samfunden bedriver skall behandlas på samma sätt som andra företag och därför skall betala skatt. Det sade jag också, och det är helt självklart, men det är väl inte främmande för herr Brandt, som är en av våra mest sakkunniga när det gäller skatter, att den som driver ett företag är redovisningsskyldig för moms och därmed också får dra av den ingående moms som erläggs på varuinköp. Det gäller också samfunden, om de driver verksamhet. På den punkten lär vi inte ha skilda uppfattningar. Men sedan sade herr Brandt en sak som förvånade mig mycket, nämligen att den verksamheten naturligtvis inte skall stödjas med skattebefrielse utan med bidrag. I vår reservation vill vi att riksdagen skall hos Kungl. Maj:t anhålla om utredning beträffande kompensation till fria trossamfund och hjälporganisationer för allmän arbetsgivaravgift och mervärdeskatt. Vi begär inte att skatten tas bort, utan vi begär kompensation. Nu sade herr Brandt att staten har varit väldigt generös. Samfunden fick ju häromdagen 2 miljoner. Jag kunde tala om för en stund sedan från talarstolen att samfunden betalar 11 miljoner till statskassan och får tillbaka 2 miljoner. Man kan ju fråga sig: Vem är generös?
Fru talman! Det var ganska intressant att lyssna till vad herr Brandt hade att anföra, även om det väl inte framkom så värst mycket nytt. Det är ett hårt konstaterande att inget företag faller på grund av de två procenten. Jag vill som egenföretagare motsätta mig detta. I en pressad situation kan det faktiskt vara så, herr Brandt, att ett företag ramlar på både två procent och mindre. Det visar erfarenheten. När det gäller citat av vad vissa andra partier yttrat vill jag säga att det yttrandet herr Brandt åberopade var baserat på en normalkonjunktur. Men vi vet väl alla i dag att vi inte har normal konjunktur när det gäller sysselsättning och när det gäller lönsamhet inom näringslivet. Följaktligen, herr Brandt, är det fel att åberopa ett yttrande som i dagens situation — och det är den vi talar om — inte är aktuellt och som har föga med dagens verklighet att göra. Skatten på arbetskraft är orättfärdig. Det kan ingen komma ifrån, och jag vill påpeka vad herr Brandts partivän Assar Lindbeck nyligen har sagt och som jag för övrigt nyss har citerat. Jag måste, fru talman, säga att i den här frågan litar jag mera på herr Assar Lindbeck än jag förlitar mig på skatteutskottets ordförande.
Fru talman! Det är en ganska egendomlig slutsats herr Brandt drar om verkningarna av en sådan skatteform som den vi nu diskuterar, nämligen löneskatten. Han försöker göra gällande att det skulle bli bättre konkurrensförhållanden och bättre förutsättningar för vissa näringsgrenar, om man belastar andra hårt, och att denna skatt skulle driva fram rationaliseringar. Så är det naturligtvis inte. Herr Brandt försöker tydligen göra sig helt främmande för förhållandena inom svenskt näringsliv. Tror inte herr Brandt att näringslivet i vårt land, som brottas med en så utomordentligt hård konkurrens från andra håll i världen, inte skulle utnyttja varje möjlighet att rationalisera sitt arbete för att bättre kunna konkurrera? Den enda förutsättningen som finns för svenskt näringsliv är att det till varje pris utnyttjar rationaliseringsåtgärderna för att dämpa de annars mycket, mycket höga kostnader som vi har i jämförelse med andra länder. Det är det som är den springande punkten. Då tror jag inte att det går längre att föra resonemanget att man driver fram rationaliseringar genom nya skatteåtgärder i vårt land. Den tiden, herr Brandt, är för länge sedan förbi.
Fru talman! När det gäller frågan om egenavgiften är det ett faktum att denna utgår delvis också på en inkomst som inte är arbetsinkomst, utan utgör inkomst av kapital. När vi begär att det skall göras en utredning om en differentierad arbetsgivaravgift bör också den frågan belysas. Utskottets ordförande tar också upp frågan om den differentierade arbetsgivaravgiften och säger att företagsskatteberedningen kommer att titta på dessa frågor i sitt arbete. Det är väl ändå på det sättet, herr Brandt, att det är något oklart i vilken utsträckning som företagsskatteberedningen kommer att gå in på dessa frågor. Är det så att man har en positiv syn på vårt krav om en utredning om en differentierad arbetsgivaravgift, vore det bättre om riksdagen här biföll det krav som vi har ställt i motionen och reservationen om att frågan skall bli föremål för utredning. Gjorde man det, är jag övertygad om att frågan kom att hänskjutas till företagsskatteberedningen, och då kom företagsskatteberedningen verkligen att behandla frågan. Det skulle vara rimligt att tillmötesgå detta förslag så att man verkligen vet att frågan blir föremål för den utredning som enligt en ganska samstämmig uppfattning bör göras.

Fru talman! Till herr Larsson i Umeå behöver jag inte replikera något. Herr Hovhammar säger att vad centerpartisterna och folkpartisterna uttalar i sin reservation avser normal konjunktur och att den nuvarande konjunkturen inte är normal. Man lägger märke till att de inte ansluter sig till herr Hovhammars yrkande att man skall slopa avgiften, utan de vidhåller det resonemang som jag citerade och säger att man inte kan ta bort arbetsgivaravgiften, om jag förstår dem rätt. Däremot vill de ha den differentierad. Vi har inte tagit ställning till den frågan utan säger att den kommer företagsskatteberedningen att pröva. Beredningens ordförande sitter med i skatteutskottet, och han har icke förnekat att så kommer att ske. Herr Magnusson säger att det är en underlig slutsats som jag drar, när jag menar att en avgift skulle förbättra konkurrensläget för industrin. Men jag är inte ensam om uppfattningen att så skulle vara förhållandet. Att det är en personalskatt som får de verkningarna säger både centerpartiet och folkpartiet — centerpartiet i sin motion och båda partierna i sin reservation. Det blir inte mindre riktigt för det även om herr Magnusson kanske tycker att jag är i dåligt sällskap, när jag säger att jag tycker att det är ett vettigt resonemang som de för i reservationen på den punkten. Det är naturligtvis obestridligt att avgiften påskyndar en produktionsteknisk utveckling inom näringslivet. Men som sagt, vi har inte tagit ställning till frågan om differentieringen och hur avgiften skall utformas, utan vi menar att företagsskatteberedningen kommer att pröva den saken.
Fru talman! Jag vill bara erinra herr Brandt om att under den motion som jag utgått ifrån i den här debatten har inte mindre än tio enskilda riksdagsmän från centern och folkpartiet skrivit sina namn.

Alltså, fru talman, professorn Assar Lindbeck var här inne på precis samma linje som den som vi 23 motionärer har förfäktat i motionen. Så enkelt är det.

Fru talman! Jag tar mig friheten att säga några ord, men jag lovar att det blir bara några ord om en detalj i skatteutskottets betänkande. Detaljen — det är nästan en färgklick — är motionen 882, undertecknad av herr Eriksson i Ulfsbyn och mig. Den berördes av herr Brandt för en liten stund sedan. Samma yrkande förelåg i en motion förra året. I den motionen framförde vi som huvudskäl för yrkandet att de nämnda konstnärsgrupperna inte var att betrakta som företagare i detta ords egentliga mening. Yrkandet avvisades av utskottet utan att man berörde huvudskälet. I motionen nämnde vi emellertid i förbigående att de här kuiturarbetarna regelmässigt var låginkomsttagare och att den egenavgiften därför framstod som särskilt obillig. Det här togs upp av utskottet som ansåg att man inte på grund av ”en osäker behovsprövning låter en grupp yrkesutövare inta en särställning”. Och det återkom ju i herr Brandts framförande för en stund sedan. Men det är ju inte det saken handlar om egentligen. I årets recidivmotion försöker vi ytterligare utveckla varför de konstnärliga, fria yrkesutövarna — inte alla men de flesta — inte kan jämställas med företagare och rörelseidkare i allmänhet. Vanliga yrkesutövare — om uttrycket tillåts —, t.ex. hantverkare, trädgårdsmästare, konsulter och arkitekter, kan alltid på ett eller annat sätt kompensera sig för de extra pålagor som kan drabba dem av den typ som arbetsgivaravgiften utgör. Man kan ta bättre betalt för sina tjänster. Man kan rationalisera sin verksamhet med hjälp av bättre och nya verktyg. Man kan pressa kostnaderna på andra sätt. Konstnärerna, de här kulturarbetarna, har inte de här möjligheterna. En skald kan inte rationalisera sin verksamhet genom att inköpa en elektrisk skrivmaskin. En målare kan inte pressa sina kostnader genom att skaffa sig billigare färg eller annan materiel. Och de har praktiskt taget inga möjligheter att ta ut ett högre pris för sina produkter — eller skapelser skall det väl heta i det här sammanhanget. Utskottet tar i sitt betänkande inte upp det här huvudargumentet — i stället berör det bara ett led i vårt resonemang, nämligen att den konstnärliga verksamheten bygger på rent personliga förutsättningar. Och så finner man att man har svårt att inse att just det kan vara något skäl för att införa särbestämmelser för konstnärsgrupperna. Huvudargumentet — att konstnärerna i motsats till andra småföretagare och enmansföretagare inte kan kompensera sig för pålagor av den här arten — förbigår man. Fru talman! Jag skall inte ytterligare utveckla det här lätt sofistikerade resonemanget här. Det finns ju mer robusta och lätthanterliga inslag i den här debatten. Jag tänker inte heller ta upp en diskussion med herr Brandt om hans synpunkter på vad som är otillbörligt gynnande eller ej. Reservanterna föreslår att en utredning skall undersöka möjligheterna att differentiera den allmänna arbetsgivaravgiften. Det är min förhoppning, även om den inte är särdeles ljus, att en sådan utredning mera ingående skall granska — och förstå — det problem som har aktualiserats i motionen 882. Fru talman! Av bl.a. det skälet vill jag yrka bifall till reservationen 1 av herr Eriksson i Bäckmora m.fl.
Fru talman! Jag kan inte finna att herr Sundmans argument är särskilt hållbara. Nu har han ju backat åtskilligt, eftersom han väl inser att hans ståndpunkt är orimlig med hänsyn till varför arbetsgivaravgiften finns till. Vi har ju redogjort för att om man tar bort den blir det svåra gränsdragningar. Som jag sade får alla, som utför arbete för vilket annan arbetsgivare inte betalar arbetsgivaravgift, erlägga den. Man kommer inte ifrån att det annars skulle bli svåra gränsdragningar. Jag berättade ju om att det finns folk som har en liten verkstad och är lika mycket konstnärer som många andra vilka springer och nasar med sina tavlor och kallas konstnärer. Men det finns också konstnärer som förhandlar med myndigheter, med landsting och andra, och säger: 250 000 skall jag ha för att utföra den här målningen. Jag har aldrig hört att konstnärer inte har vett att höja sitt pris, jag har aldrig hört att det råder status quo i fråga om prissättningen på vad konstnärerna förfärdigar. Jag tror att prisbildningen för dem sker på precis samma sätt som när det gäller andra varor i det här samhället. Så det kan inte vara en relevant motivering att konstnärerna inte kan soulagera sig på något sätt — står de och målar en tavla skulle den alltså vara prissatt för evärdliga tider och de skulle inte på något sätt kunna gottgöra sig ersättning för de här 2 procenten! Det håller helt enkelt inte. Men det avgörande är att vi inte kan finna någon vettig form — om vi nu skulle vilja lösa det här problemet för att avskärma just dem som herr Sundman talar om från alla andra. I så fall hamnar vi, åtminstone i skatteutskottet, i ett orimligt läge. Det kanske inte herr Sundman bryr sig om, men vi vill i alla fall hålla ryggen fri.
Fru talman! Herr Brandt har alldeles rätt på en punkt. Jag har inte det ringaste bekymmer för om jag vållar er mycket arbete i skatteutskottet, inte alls! Det är svårt att dra gränser, sade herr Brandt. Det är klart att det är svårt att dra gränser, det är det alltid. Jag lovar att hjälpa till när det blir aktuellt, och det kommer nog att gå ganska bra. Sedan är det intressant att höra talas om målare som begär 250 000 för sina tavlor etc., men jag tror att den delen av resonemanget inte hör hemma här i kammaren. Det samtalet kan vi föra nere på kaféet vid tillfälle. Jag tror att det var en felaktig beskrivning att jag skulle ha backat ut på något sätt. Tvärtom har jag en känsla av att jag har tagit ett kliv framåt.
Fru talman! Jag har aldrig klagat över att skatteutskottet har för mycket arbete; det finner vi oss i. Men att riksdagen skall fatta beslut som gör det omöjligt för oss att hålla en vettig principiell linje i skattesystemet, det är det som jag sagt att vi vill försöka skydda oss för. Jag skall gärna ge herr Sundman exempel på målare som får betalt av något landsting med sådana summor som jag nämnde tidigare för att utföra konstverk. Och det finns inte bara ett exempel, utan jag kan lämna många. Herr Sundman kan invända att det är bara några exempel, men herregud, de är ju med bland undantagen ! Skall man då säga att för dem skall inte undantagsregeln gälla, utan bara för den där stackars målaren som tar 50 eller 250 kronor för sin tavla? Så enkelt går det inte att bygga upp vårt skattesystem.